Herr talman! Jag skall besvara några frågor — faktum är att jag nog besvarade de flesta i mitt förra inlägg. Låt mig nu börja med den sista frågan. Om Valter Kristenson läser s. 49 i dess helhet så framgår det där vad den offentliga sektorn är. Fast med de rätt många år som Valter Kristenson har bakom sig tror jag att han vet det utan att behöva läsa s. 49 i den här propositionen. Vad som blir nödvändigt är alltså att minska tillväxttakten i den offentliga ekonomin. Jag understryker än en gång vad jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att vad det handlar om är tillväxttakten. Samhällsekonomin har inte råd med att låta den statliga och den kommunala konsumtionen växa väsentligt mera än vad som motsvarar den årliga tillväxten av våra samlade resurser.

En fråga som ställdes av Bo Södersten tror jag inte att denne förväntade sig något svar på. Som den kombination av politiker och ekonom Bo Södersten är borde han veta att jag inte medverkar i debatter om räntesatser och växelkurser. Låt mig sedan återgå till några mera principiella frågor. Självfallet tillhör fördelningssynpunkterna de mera väsentliga aspekterna då man resonerar om hur våra skatter skall se ut. Det är betydelsefullt, för att vi skall få ett bra skattesystem och för att människorna skall känna förtroende för det skattesystemet, att vi har en fördelning av skattebördorna som människorna tycker är riktig, rimlig och rättvis. Vad jag var kritisk mot var att så mycket av gångna års skattedebatter har utgått från förenklade påståenden om den reella innebörden av olika skatteförslag. Det nu aktuella skatteförslaget, som berör bara en av alla våra skatter, nämligen den statliga inkomstskatten, har ju utgångspunkten att vi vill göra de största marginalskattesänkningarna för de flesta heltidsarbetande, de som ligger i inkomstskikt på ungefär 50 000-75 000 kr. Det är alltså där de flesta heltidsarbetande i dag finns, och det är där som de största marginalskattesänkningarna görs. Det tycker jag är en riktig utgångspunkt vid utformningen av en inkomstskattereform. Inflationsskyddet är ett betydelsefullt inslag i inkomstskattesystemet, eftersom vi därigenom kan undvika att inflationen raserar det inkomstskattesystem som riksdagen har beslutat om och därför att vi därigenom kan underlätta avtalsförhandlingar. Dessa kan då utgå från det reella innehållet i ett skattesystem, och vi kan under sådana förhållanden undvika skattehöjningar som inte är politiskt beslutade. Vad jag sagt om promsen är att vi inte nu inför år 1980 bör införa denna nya och höga skatt. Jag sade detta med utgångspunkt i en preliminär utredningsrapport och många remissinstansers bedömningar av den rapporten. Remissinstanserna hade som väntat skiftande uppfattningar om promsen. Några menade att promsen skulle vara en lämplig framtida skatt, andra framhöll bestämt att promsen är och förblir en olämplig skattemodell. På en punkt var emellertid remissinstanserna eniga, nämligen att det inte var möjligt att fr.o.m. 1980 införa denna nya, höga skatt. Det underströks med stor skärpa av alla organ som sysslar med skatteadministration. Men det betyder inte att debatten om bruttoskatten och dess utformning är avslutad. Jag har alltså noterat att det inte är möjligt att införa en proms fr.o.m. år 1980. Den uppfattningen tror jag att Erik Wärnberg numera också delar. Men betydelsefullt utredningsarbete återstår på det området.
Herr talman! Jag är angelägen att framhålla att det verkligen måste bli ett fortsatt arbete på bruttobeskattningens område och att vi snart måste få ta ställning till ett förslag. Arbetet forcerades inte under 1979. Under de omständigheterna — det är jag medveten om — kan inte en sådan beskattning träda i kraft 1980. Men det är alltså angeläget att man snart uppnår ett resultat så att vi får ett alternativ till momsen, som i dag är så hög att det inte går att höja den mer. För att kunna sanera vår ekonomi måste vi ha alternativ till momsen. Dessutom vill vi få fram alternativ att sätta in i stället för inkomstskatterna, som kompensation för eventuella marginalskattesänkningar. Samtidigt måste man ta itu med avdragen. Den här debatten, herr Mundebo, har visat att det inte är så lätt att föra stora samhällsövergripande debatter. Även budgetministern tvingas ta upp enskilda detaljer i skatteresonemanget. Jag tror aldrig att vi kommer ifrån det, och vi skall inte heller underskatta det. För den enskilda människan är också detaljerna i skattens utformning av viss betydelse, även om nationalekonomerna har mest glädje av de stora och svepande omläggningarna.
Herr talman! Ingemar Mundebo besvarade min fråga genom att uppmana mig att läsa hela s. 49 i propositionen. Det har jag faktiskt gjort men inte heller ovanför sista stycket funnit något svar på min fråga. Jag förmodar att alla ledamöter liksom jag läser hela sidan när de tar del av något ur en proposition. Ingemar Mundebo säger att den offentliga sektorns tillväxt måste minska. Överst på s. 50 står dock inte att han avser att sänka folkpensionerna eller barnbidragen. Är det de statsanställdas löner som skall sänkas, är det bostadsbidragen, är det SJ:s, postens, televerkets eller Vattenfalls verksamhet som skall minskas? Eller vad menar Ingemar Mundebo med att den offentliga sektorn måste bli lägre? Jag vill ha ett svar på den frågan.
Herr talman! Vi skall fortsätta arbetet med att bekämpa skattebrott och skatteflykt, sade budgetministern. Jag måste fråga: Fortsätta med vad? Hittills har man lyckats väl med att undvika att lägga ned något arbete på att motverka skattebrott och skatteflykt. Framför allt har man skjutit på frågan om en skatteflyktsklausul. I sitt senaste anförande krympte budgetministern något ihop betydelsen av den här frågan. Jag misstänker att den, innan den ligger på riksdagens bord, har krympt ytterligare. I sitt första anförande sade Ingemar Mundebo vidare att skatten inte skall höjas för dem som redan har för höga skatter. Men han andades inte ett ord om att sänka skatterna för dem som har det sämst eller medverka till att ge dem som har det största behovet möjliga reala ökningar av inkomsterna. Det är tydligen inte lika intressant att diskutera. I diskussionen om tillväxten i ekonomin, som några redan varit inne på, räcker det inte att komma med allmänna fraser om tillväxt och om att företagen skall bli lönsamma. Om man vill lägga någon fördelningsaspekt på det hela måste man också ta upp frågan om vad det är som skall växa. Men den debatten vill inte budgetministern föra. Vi har den uppfattningen att det som skall växa i ekonomin är de nyttigheter som berör människorna och inte de enskilda kapitalägarna. Vi har hundratusentals arbetslösa här i landet. Skaffa jobb åt dem, så kan vi också få till stånd tillväxt i ekonomin! Då kan vi också fördela utrymmet så, att vi ökar bostadsbyggandet, förbättrar kommunikationerna, sätter in andra energibesparande åtgärder, förbättrar hälsooch sjukvården. Då kan vi diskutera vad det är som skall växa i en ekonomi. Här har förts en diskussion om bruttoskatter. Jag vill bara erinra om det förslag som vänsterpartiet kommunisterna tidigare ställt men som den s.k. bruttoskatteutredningen inte var villig att ta upp. Där föreslogs att företagen skulle beskattas på omsättningen, på råvaruanvändningen och på energianvändningen, och framför allt föreslogs en differentiering med hänsyn till graden av samhällsnyttan hos de varor företagen producerar. Det har man inte velat titta på.

Herr talman! Vad vi från socialdemokratiskt håll velat slå hål på är tanken att man alltid kan ha någon form av allmän kompensation för inflation och annat. Vad det i grunden rör sig om är att diskutera alternativen i den ekonomiska politiken. Om man avstår från 4 miljarder på grund av indexregleringen får man göra någonting annat i stället, och det som har gjorts är att ta in 3 miljarder genom höjda energiskatter. Hur ser då alternativen ut? Indexregleringen gynnar de bättre ställda. Energiskatterna drabbar glesbygdens folk, drabbar basindustrierna. Som jag också försökt visa blir bytesbalanseffekten också sämre. Vi har helt enkelt inte råd med de här tingen. Om man kommer in i detta kompensationstänkande kan man till slut aldrig ta sig ur det. Det förefaller mig som om budgetministern vore ett levande exempel härpå. Han lovade trots allt i sin proposition i höstas om energiskatter att riksdagen före höstriksdagens slut skulle få ta ställning till ett förslag om lättnader för glesbygdens folk. Det har vi inte fått göra. Kanske kommer det, kanske kommer det inte — vem vet? Vad jag tog upp i min anmärkning mot devalveringen var det principiella resonemanget om att vi har bestående underskott på 12-15 miljarder. Jag tror inte att ens en borgerlig regering och budgetministern kan leva med det särdeles länge. Då får man göra någonting. Och då blir en devalvering en naturlig åtgärd. Men en devalvering verkar så att den höjer priserna och skär ned den totala efterfrågan genom inflation. Men då sitter man i saxen, om man har infört ett system med indexreglering. — Det är principerna som vi talar om. Med det här exemplet har jag velat visa att vad som på ett ytligt plan kan tyckas rimligt och rättvist blir något helt annat när man verkligen undersöker verkningarna av det. Varför inte ta de resurser som man nu måste släppa till på grund av indexregleringen och satsa dem på investeringar, på bostadsbyggande och på att få fart på jobben? Vi kan bygga 15 000 lägenheter till utan vidare, men vi saknar resurserna för det på grund av den indexreglering som den borgerliga regeringen genomfört.
Herr talman!

Den slutsatsen har emellertid inte ens socialdemokraterna dragit, utan man har lagt fram ett annorlunda alternativ, ett alternativ som har ett liknande syfte, nämligen att anpassa skatteskalorna till de nya förhållandena. Den anpassningen kostar också pengar, ungefärligen lika mycket om man vill uppnå ett någorlunda riktigt inflationsskydd i de breda inkomstgrupperna ty det är ju där kostnaderna ligger. Och de kostnaderna har man alltså varit beredd att ta. Därigenom faller stora delar av kritiken mot inflationsskyddet i skattesystemet. Och vad debatten då handlar om är vilka metoder och tekniska vägar man vill använda sig av för att uppnå en önskvärd anpassning. Jag tycker alltid att man skall använda sig av den enklaste och mest rättvisa regeln för att uppnå en sådan anpassning. Självfallet kan vi inte till fullo kompensera oss för inflationens effekter och fört.ex. prisstegringarna. I den mån Bo Södersten drog den slutsatsen så var det ett missförstånd. Vad jag klargjorde var att ett inflationsskydd inte har den innebörd som det sades i debatten. Den minskade köpkraft som den dyrare oljenotan innebär måste vi dess värre bära i nationen. Vad inflationsskyddet betyder är att vi icke därutöver och av det skälet skall få en inkomstskattehöjning. Energioch alkoholskatterna har självfallet också sina problem och nackdelar. Men som vi sagt i tidigare debatter i denna kammare har det ändå funnits goda skäl för att höja dem. Beträffande alkoholoch tobaksskatten var kammaren också i stort sett ense om att de sociala skälen var så starka att vi då borde besluta om en höjning. Beträffande energiskatterna var för min del de avgörande argumenten effekten på den svenska bytesbalansen och vikten av att använda också detta instrument för att spara energi. Att höjningen också tillför statskassan de pengar som kan behövas för att klara den inkomstskattereform som vi i dag skall besluta om är riktigt. Men de andra argumenten vägde för mig tyngst. Sedan demonstrerade Valter Kristenson hur betydelsefullt det är att läsa propositionerna och att läsa dem korrekt. Valter Kristenson sade nämligen att det nu skall ske en minskning för den offentliga sektorn. Vad som står i propositionen och vad jag sade i mitt inlägg är att det handlar om tillväxttakten — att vi inte har råd med en så snabb tillväxttakt i ekonomin. Då får vi resonera om huruvida begränsningarna skall vara olika starka på olika sektorer. Valter Kristenson räknade upp ett stort antal exempel. Den uppräkningen skulle kunna fortsätta en god stund under eftermiddagen, för den offentliga sektorn har en mycket omfattande och bred verksamhet. Det är vi här i riksdagen samt ett drygt 20-tal landsting och bortemot 280 kommuner som har att fatta besluten. De resonemang jag har fört handlar om den offentliga sektorn i dess helhet. Jag konstaterar det som faktiskt är en självklarhet — att ekonomin inte klarar samma tillväxttakt på 1980-talet som vi har haft nu under de gångna 1970-talsåren. Det är fråga om en nödvändig anpassning till de ekonomiska realiteterna — att sänka tillväxttakten inom den offentliga sektorn. På en punkt vill jag korrigera vad Erik Wärnberg sade.

Man hade bara några månader på sig för att arbeta fram betänkandet, och det torde som sagt inte vara många utredningar som har gjort en utredningsprestation av det slaget. Att det sedan finns mycket kvar att utreda tror jag att vi båda är medvetna om. Allra sist: Erik Wärnberg har rätt när han säger att vi naturligtvis också måste se på den enskilda människans situation när vi resonerar om utformningen av vårt skattesystem. Vi kan inte bara betrakta skattesystemet ur övergripande samhällsekonomiskt eller statsfinansiellt perspektiv, utan vi måste lägga stor vikt vid den enskilda människans situation, vid skatternas effekter för enskilda människor i olika situationer. Men det är därför som det är så betydelsefullt att förändra vårt inkomstskattesystem. Det är därför som jag har varit beredd att höja en del andra skatter trots att det har sina problem. Men problemen är ändå större i vårt inkomstskattesystem med de höga marginalskatterna; de måste flyttas ned för att man skall få samhällsekonomin, företagsekonomin och privatekonomin att fungera bättre än i dag.

Herr talman! Det svenska skattesystemet har under de senaste åren utsatts för en allt häftigare kritik. Denna kritik har följt två huvudlinjer. Den ena inriktar sig på vårt höga skattetryck och progressiviteten i skatteuttaget. Det sammanfattande uttrycket är ”angreppet på de höga marginalskatterna”. Den andra kritiska linjen tar upp bristen på rättvisa i skattebördans fördelning. Ett till ytterlighet generöst avdragssystem, skatteflyktsdispositioner och skattefusk har underminerat den gamla principen om skattebördans fördelning efter bärkraft. En alltför stor del av skattebördan faller dessutom på vanliga arbetsinkomster, medan spekulationsoch kapitalvinster av olika slag beskattas lågt eller inte alls. Den borgerliga kritiken av skattesystemet har inte oväntat nästan uteslutande följt den första linjen och koncentrerats på skattetrycket och marginalskatterna. I både 1976 och 1979 års valrörelser var det ett huvudbudskap till väljarna, låt vara att de mest yviga löftena hann blekna en smula mellan 1976 och 1979. I ljuset av den skattepolitik som de borgerliga regeringarna har bedrivit under de här tre åren förefaller denna något större återhållsamhet välbetänkt. Jag skulle tro att det fanns många som väntade sig att det borgerliga maktövertagandet 1976 skulle leda till stora reformer av vårt skattesystem, efter allt det ovett som man i många år hade öst över våra skatter. särskilt som den borgerliga regeringen kunde ta emot resultatet av ett ivrigt skatteutredande som pågått sedan början av 1970-talet. Något nytt skattepolitiskt grepp kom emellertid inte att tas av de borgerliga regeringarna. Man sänkte några skatter som betalas av företagare, skogsägare och innehavare av större förmögenheter, men man höjde desto fler skatter — sammanlagt ett tjugotal — och införde nya skatter. Den enda systemförändring man åstadkom var indexregleringen av skatteskalorna. Vad har då hänt i sak med våra skatter under de tre borgerliga regeringsåren? Hur har det gått med skattetrycket och med marginalskat terna, huvudmålen för den borgerliga skattekritiken. Med skattetrycket brukar man avse skatternas andel av landets samlade inkomster, bruttonationalprodukten. År 1976 var den andelen 50,2 26. I år är skatteandelen enligt konjunkturinstitutets beräkningar 52,5 70. Skattetrycket har alltså stigit med över två procentenheter. Men situationen är värre än så. En huvuduppgift för skatterna är ju faktiskt att betala den offentliga sektorns utgifter. De utgifterna har under de tre borgerliga åren stigit avsevärt snabbare än den offentliga sektorns inkomster. De offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten uppgick 1976 till 56 Jo. I år är samma andel över 65 96. Det betyder att medan den offentliga sektorn år 1976 hade ett inkomstöverskott på nära 10 miljarder har den nu ett underskott på ungefär 14 miljarder, dvs. en försämring med nära 25 miljarder på tre år. Försämringen av den statliga budgetens saldo, som de borgerliga regeringarna haft det direkta ansvaret för, har som bekant varit ännu större, ungefär 40 miljarder. Det som gjort den samlade försvagningen av den offentliga sektorns finanser något mindre är det sparande som ATP-systemet fortfarande åstadkommer. Hur gick det då med marginalskatterna, den andra borgerliga symbolen för det svenska skattesystemets brister? På den punkten uttalade sig dåvarande statsministern Ullsten vid partiledarutfrågningen under årets valrörelse. Han påstod då dels att marginalskatterna för en industriarbetare under åren närmast före det borgerliga maktövertagandet hade stigit med 10 20, dels att marginalskatterna för samma arbetare under de tre borgerliga åren sjunkit med 10 26. Det var ett både slarvigt och okunnigt påstående. År 1973 var marginalskatten vid en genomsnittlig industriarbetarlön 58 90. År 1976 var marginalskatten 59 20. År 1979 är den tillbaka till läget år 1973, dvs. 58 20. Om Ola Ullsten hade talat om 1 26 i stället för 10 20, hade han alltså varit närmare sanningen. Vilka slutsatser kan man då dra av de här resultaten av den borgerliga skattepolitik som har omgivits med så stora åthävor? Den första slutsatsen är att det måste betecknas som direkt ohederligt att förespegla skattebetalarna ett lägre totalt skattetryck, när de skatter som vi nu tar in inte på långa vägar räcker till för att betala de utgifter samhället redan har. Den andra är att vi befinner oss i ett sämre läge än för tre år sedan när det gäller att omfördela skattebördan från arbetsinkomster till andra skattekällor. Den tredje slutsatsen är att det krävs långt mer grundläggande reformer av vårt skattesystem än vad borgerlig skattepolitik förmår. I den socialdemokratiska motionen och i reservationen till skatteutskottets betänkande anges huvudpunkterna i den skattereform som vi vill genomföra. Skatteuttaget bör förskjutas från en beskattning av hushållens inkomster till en indirekt beskattning. Det bör ske genom att en allmän produktionsskatt införs. Inkomstskattens nivå bör sänkas och marginalskatterna minskas. Rätten till avdrag från inkomsterna bör begränsas. Skatten på realisations vinster bör skärpas. En lag mot skatteflykt bör införas och skattekontrollen förstärkas. Det väsentliga är att dessa olika inslag i reformeringen av vårt skattesystem måste prövas i ett sammanhang. Skall vi kunna sänka inkomstskatten och dessutom hjäpligt klara finansieringen av de offentliga utgifterna måste den indirekta beskattningen höjas — det finns ingen annan väg att gå. Skall vi kunna försvara ett högt totalt skattetryck måste människorna uppleva att det är rättvist fördelat. Skall vi kunna ta ut skatter på produktivt arbete och produktiva insatser får inte arbetsfria inkomster och spekulationsvinster gå fria från beskattning. Skall vi kunna sänka marginalskatterna men ändå bibehålla en progressiv inkomstbeskattning får inte vissa grupper genom att utnyttja avdrag och skatteflyktsdispositioner undandra sig en beskattning efter bärkraft. Skall vi kunna upprätta skattemoral och samhällssolidaritet måste bärkraftsprincipen avgöra skatteuttaget, skatteflykten stoppas och skattefusket bekämpas på ett effektivt sätt. Den del av skattedebatten som handlar om systemets orättvisor har vi socialdemokrater hittills fått vara i stort sett ensamma om att föra. Det borgerliga etablissemanget har helt ägnat sig åt att angripa marginalskatterna. Varje debattdeltagare från det hållet som har ställt sig upp och krävt lägre marginalskatter har hyllats som en hjälte i våra borgerligt dominerade massmedia. Man kan fråga sig vad det ligger för heroiskt i att kräva skattesänkningar när man inte talar om hur de skall betalas och vilka som tjänar resp. förlorar på sänkta marginalskatter. Intrycket av hjältemod blir ännu mindre när det uppenbaras att de som har gastat allra värst om marginalskatternas förödande verkningar själva har ordnat sina avdrag och andra s.k. skattedispositioner så, att deras skatter är långt lägre än vad deras inkomster egentligen gör befogat. Åtskilliga ledamöter av denna kammare tillhör, av nyligen publicerade uppgifter att döma, den kategori som i detta avseende bara representerar ett ställföreträdande lidande. Samtidigt som de borgerliga angriper marginalskatterna försvarar man de privilegier för höginkomsttagarna som vissa inslag i avdragssystemet utgör. När vi socialdemokrater utifrån den socialdemokratiska partikongressens beslut 1978 krävde begränsningar i den obegränsade rätten att göra ränteavdrag och förlustavdrag försökte det borgerliga etablissemanget att göra detta till en fråga om de vanliga villaägarnas ränteavdrag. Man föste 1,5 miljoner villaägare framför sig för att skydda det privilegierade fåtal som skulle kunna beröras av våra förslag. Varför vill vi socialdemokrater ompröva vissa delar av vårt avdragssystem? Vi har framför allt tre skäl. Det första utgår från principen om likhet inför lagen — skattelagarna skall behandla skattebetalarna lika. I Sverige har vi en obegränsad rätt att från inkomsten dra av skuldränta. Den rätten grundades från början på principen om symmetri i beskattningen. Ränteinkomster och andra kapitalinkomster är ju skattepliktiga. Men vi har också en annan princip i beskattningen, nämligen att levnadskostnader inte är avdragsgilla. Den senare principen håller nu på att slås sönder av den obegränsade rätten att göra ränteavdrag. De skattskyldiga som vill göra avdrag för arbetskläder, resekostnader eller facklitteratur utsätts för en ingående granskning och avkrävs ofta bevisning av skattemyndigheterna, även om det bara gäller några hundralappar. Syftet är uppenbart: man vill förhindra att rena levnadskostnader, som inte dras av. Men samma skattemyndighet accepterar utan en enda fråga ränteavdrag för hundratusentals kronor även om de räntorna helt och hållet gäller utgifter för ren lyxkonsumtion. Det är inte skattemyndigheten som gör fel, det är lagen som är fel. Ett exempel bland många på hur ränteavdragen missbrukas fick vi nyligen från avbetalningshandeln med bilar. Det visade sig att i varje fall vissa bilhandlare håller nere priset på bilarna och flyttar över en del av inköpspriset på avbetalningsräntan, som på detta sätt når fantastiska nivåer på 35 och upp till 45 6. ”Men vad gör det, staten betalar”, som en bilhandlare uttryckte saken. I Sverige får man också göra avdrag för förluster i förvärvskälla från inkomster i en annan förvärvskälla. Också den principen hade från början en rimlig motivering, nämligen att möjliggöra resultatutjämning för rörelseidkare. Men människor med pengar har i växande utsträckning börjat utnyttja rätten till förlustavdrag för att med skattemedel finansiera sina levnadskostnader och bygga upp privata förmögenheter. Ett inte alltför ovanligt fall är att en person köper en jordbruksfastighet, inte för att bruka den utan för att förvandla den till sommarställe. Då gör man så att en minimal jordbruksdrift upprätthålls samtidigt som nödvändiga reparationer och ombyggnader görs. Kostnaderna blir då förlust i jordbruksrörelsen, som sedan dras av mot andra förvärvsinkomster. När sommarstället är färdigt upphör jordbruksdriften, och anläggningen kan brukas för sedvanliga fritidsnöjen. Räntorna på de pengar man lånar upp för att klara byggnadskostnaderna får man naturligtvis också dra av. Så kan man alltså se till att man får sin egen fritidskonsumtion betald av andra. En ofta omdebatterad fråga är huruvida reglerna för företagsbeskattningen i vissa delar ger företagare avdragsrätt för kostnader som inte hänför sig till rörelsen utan i själva verket utgör företagarens och hans familjs privata levnadskostnader. TCO har i en skrift ingående belyst ett antal fall där avdragsmöjligheterna fungerar på det sättet. Även om TCO-skriften väckt livliga protester, bl.a. från jordbrukarhåll, bär den ändå i icke ringa grad sannolikhetens prägel. Jag kan bidra med ytterligare ett exempel på hur skattereglerna för företag kan användas för att finansiera privat konsumtion. Jag har med mig här ett brev från ett företag som kallar sig Stäkets Marina. Brevet kom till ett mindre företag i Stockholm och är en reklambroschyr för fritidsbåten Nimbus. De argument broschyren åberopar för att mottagaren skulle köpa båten i fråga är att den kan skrivas av i företagets beskattning och att momsen på båten dessutom är omedelbart avdragsgill. Skälet till att företaget — i detta fall ett bokförlag — med skattefria pengar skulle kunna förvärva familjoch fritidsbåten Nimbus är enligt broschyren att företag med mer än 30 anställda har all rätt att köpa en fritidsbåt som sedan de anställda kan få utnyttja som en extra skattefri förmån. Men jag förmodar att ingenting hindrar att företagsledaren eller företagsägaren i huvudsak reserverar denna extra skattefria förmån för sig själv — naturligtvis utan heder och samvete. Herr talman! Vårt avdragssystem brukas och missbrukas således i många olika former. Men en sak har alla de här avdragskonstruktionerna gemensamt. För att de skall kunna utnyttjas på allvar krävs goda inkomster och belåningsbara förmögenheter. Avdragssystemet gynnar med andra ord systematiskt de högre inkomsttagarna. Det är de som kan låta andra skattebetalare finansiera sin levnadsstandard — ”leva på andras bekostnad”, som det brukar heta när man talar om vanliga understödstagare. Vårt andra skäl för att vilja ompröva avdragssystemet är alltså att det skapar högst besynnerliga snedheter och orättvisor i vårt skattesystem. Av taxeringsstatistiken framgår det att avdragen stiger med inkomsterna långt utöver vad som skulle kunna motiveras med kostnaderna för att förvärva dessa inkomster. Det innebär att den progressivitet som skattesystemet har på papperet inte finns i levande livet. Som tidigare har åberopats i den här debatten har det i höst utkommit en liten skrift som på ett mycket konkret sätt avslöjar myten om att det skulle vara de rika som dignar under skattebördan. Det är en journalist vid tidningen Arbetet i Malmö, Göran Skytte, som samlat ett antal reportage om de rika och deras skatter. Det är ett lysande exempel på undersökande journalistik, där höginkomsttagarna i Malmö med datateknikens hjälp plockats av alla sina skattehemligheter. Undersökningens slutsats är helt enkelt att ju rikare en malmöbo är desto mindre betalar han i regel i skatt. Låginkomsttagarna i Rosengård betalar i allmänhet mer skatt per inkomstkrona än höginkomsttagarna på Malmös sociala parnass Bellevue, där man hittar herrskap som betalar mindre skatt än sina hembiträden och miljonärer utan någon beskattningsbar inkomst alls. Det väsentliga i sammanhanget är att såvitt den undersökande journalisten kunnat utröna har den fantastiska förvandlingen av hög levnadsstandard till nästan outhärdligt låg skattemässig bärkraft skett helt inom lagens ram med utnyttjande av avdragsreglerna, förstående banker och s.k. skatterådgivare. Metoderna att åstadkomma den här förvandlingen är många. Jag har redan nämnt några, men jag skall redovisa ytterligare en metod som tydligen är omtyckt, i varje fall i Malmö. Metoden innebär i korthet att den rike fadern lånar sin späde son eller dotter en summa pengar mot en lämpligt avpassad ränta. Barnet lånar sedan omedelbart ut samma belopp till sin far, men denna gång utan ränta. Avsikten med denna skenbart meningslösa transaktion är att fadern får en ansenlig ränta att dra av i deklarationen, medan barnet betalar ingen eller låg skatt för sina ränteinkomster. Samtidigt behåller fadern själva lånesumman, som kan användas för andra vinstgivande placeringar. Man kan ha olika meningar om vad som är ett rättfärdigt skattesystem, men det borde råda allmän enighet om att det är fel att ha en på papperet starkt progressiv skatteskala som bara fungerar för vissa skattebetalare, medan andra med olika mer eller mindre försvarbara manipulationer helt undgår progressiviteten. Vi borde i det här huset också inse att skattemoral och samhällssolidaritet blir kraftigt anfrätta av den här sortens orättvisa, som inte kan försvaras. För vår del har vi dragit slutsatsen att vägen mot lägre marginalskatter och därmed en minskad progressivitet måste gå över en begränsning av den skatteflykt som dagens frikostiga avdragsmöjligheter ger utrymme för. Vårt tredje skäl för att sanera i det som måste kallas för avdragsdjungeln är de allvarliga snedvridningar som uppstått för investeringar och finansiella placeringar. De generösa avdragen i kombination med den allmänna inflationen har skapat en lång rad marknader för spekulativa placeringar. Den mest omfattande spekulationsmarknaden har uppstått när det gäller fastigheter. Det är en naturlig följd av sådana utväxter som andelslägenheter och strimlade lån. Vi har också fått rent finansiella marknader, där privatpersoner kan jobba med inoch utlåning. Det är således bevisligen lönsamt att låna pengar för att köpa statens premieobligationer, att låna pengar för att sätta in dem på statens skattesparkonto och att låna pengar för att köpa statens sparobligationer. En konsekvens av den här snedvridningen av fastighetsoch kapitalmarknaden är att den verkar klart inflationsdrivande. En annan och ännu allvarligare konsekvens är att okänsligheten för räntans höjd gör kreditpolitiken ännu svårare att bedriva än vad den redan är. Den här insikten har tydligen också drabbat den nye riksbankschefen. Sedan han väl sluppit ut ur Gösta Bohmans ekonomidepartement, har han offentligen deklarerat att de obegränsade ränteavdragen allvarligt försvagar kreditpolitikens effektivitet och snedvrider användningen av kapitalmarknadens resurser. I fortsättningen kan vi alltså se fram emot en intressant dialog mellan ekonomiministern och hans riksbankschef. Vår kritik mot ränteavdragen och underskottsavdragen har nu lett till att riksdagen begärt att avdragsfrågorna skall utredas. Då är frågan vad denna utredning kommer att gå ut på. Efter att ha lyssnat till de moderater som uppträtt i den här debatten ser jag fram emot vissa svårigheter för budgetministern att betvinga sin granne i ekonomidepartementet så att den här utredningen får så pass klara och inte alltför räddhågade direktiv att den leder till resultat — och att han kan få en utredning som bedrives skyndsamt. Jag skulle alltså råda Ingemar Mundebo att med eftertryck sätta sig på Gösta Bohman när den här frågan skall avgöras. En reformering av avdragssystemet är alltså en viktig förutsättning för mera grundläggande förändringar av hela skattesystemet, däribland sänkta inkomstskatter och sänkta marginalskatter. Men det är också en annan förutsättning som måste uppfyllas om skattesystemet skall kunna reformeras, och det är att andra skattekällor öppnas som kan finansiera sänkningar av inkomstskatten och medverka till en absolut nödvändig sanering av statsfinanserna. Hela det här problemet om hur man med ett enormt budgetunderskott skall få utrymme för rejäla skattereformer undviks av både skatteutskottets majoritet och av den borgerliga majoriteten i finansutskottet i sitt yttrande till skatteutskottet. De borgerliga ledamöterna i finansutskot tet föredrar att låtsas som om den statsfinansiella innebörden av dagens beslut bara är det inkomstbortfall på 2,8 miljarder som de ändrade skatteskalorna och marginalskattespärren leder till. Det bortfallet skall täckas med de höjda spritoch energiskatterna, hoppas man. Samtidigt hoppas man också att ökningen av statsinkomsterna via dessa skattehöjningar blir så liten som möjligt. Avsikten är ju att minska både supandet och energiförbrukningen. Man försöker alltså påskina att skattehöjningarna kan brukas för två helt olika syften, och dessutom skall de vara förenliga med moderaternas löften från valrörelsen om att aldrig av statsfinansiella skäl höja några skatter. Men man döljer att dagens skattebeslut också gäller huruvida staten skall avhända sig ytterligare 4 miljarder genom att låta indexregleringen sänka inkomstskatten med det beloppet nästa år. Bortfallet blir alltså närmare 7 miljarder, om det borgerliga skatteförslaget bifalles av riksdagen. Det är en fråga som måste ställas. Enligt alltmer bestämda rykten blir underskottet i nästa års budget någonting mellan 55 och 57 miljarder kronor. Det innebär en ökning av underskottet från innevarande budgetår med ungefär 10 miljarder. Redan dagens budgetunderskott på ungefär 45 miljarder skapar enorma problem för kreditpolitiken, valutautflöde och stora inflationsrisker. Hur tänker de som har ansvaret hantera samhällsekonomin med ett budgetunderskott på 55 miljarder? Hur skall vi någonsin kunna finansiera en rejäl nedtagning av inkomstskatterna utan någon ny inkomstkälla för staten? Med andra ord: Kommer ni att se till att produktionsskatten nu snabbt utreds färdigt och att riksdagen får chansen att pröva ett förslag om produktionsskatt? Till slut, herr talman! Det finns en annan liten aspekt på dagens skattebeslut. Centerpartiet går nu samman med folkpartiet och moderaterna - om precis den skattepolitik som man i våras avvisade därför att man ansåg den vara orättfärdig och försvårande för avtalsrörelsen. Denna helomvändning kunde kanske vara centerpartiets ensak, om det inte vore så att socialminister Karin Söder i dag i Dagens Nyheter angriper socialdemokratin för vad hon kallar alliansen mellan moderaterna och socialdemokratin i energipolitiken. Helt bortsett från det sakligt orimliga i den beskyllningen är fru Söders uttalande anmärkningsvärt av flera skäl. Det måste nämligen betecknas som uppseendeväckande att en minister i en koalitionsregering angriper någon för samarbete med ett av de partier som ministerns eget parti regerar ihop med. För vem befinner sig i allians med moderaterna, om inte centern? Men dessutom: Vem befinner sig centern i allians med i energipolitiken? Är det inte med vpk, med kommunismen, som fru Söder och centerpartiet går i armkrok i Luciatågen numera? Man måste fråga sig: Hur många allianser klarar centern? Att vara i allians med både privatkapitalismen och kommunismen på samma gång, blir inte det litet för mycket t.o.m. för den mest flexible och stryktålige centerpartist? I dag formeras alliansen med privatkapitalismen i skattepolitiken. när centern accepterar stora skattesänkningar för höginkomsttagare via den marginalskattespärr som centerpartiets ordförande bara för några månader sedan angrep som djupt orättvis. Man undrar hur länge centern klarar sina dubbla fronter. Kan man verkligen ena dagen i allians med vpk och kommunismen bekämpa privatkapitalismen, andra dagen, som i dag, i allians med moderaterna och privatkapitalismen bekämpa socialismen och kommunismen? Vi får v hur länge krukan går efter vatten innan den spricker! I varje fall, herr talman, kan dagens allians med moderaterna, dagens underkastelse under den moderata skattepolitiken, knappast tolkas som någon framgång för ett parti som en gång i tiden ville kalla sig för småfolkets parti.

Herr talman! Jag skulle också ha önskat att skattereformarbetet hade varit mer omfattande under de gångna åren än vad det har varit. Det finns nämligen väldigt mycket som vi behöver rätta till, så många fel, brister och ofullkomligheter som vi har skaffat oss under en lång följd av år. Jag vill gärna betona att jag tar en del av ansvaret för de bristerna också före 1976 — detta för att undvika skulddebatter om vad som hände före och efter 1976. Jag konstaterar att vi har många fel, brister och ofullkomligheter att rätta till och att vi borde ha klarat av fler under de här åren. Men det tar tid att förändra våra skatter. Vi har ett krångligt skattesystem, och det betyder att varje förändring måste föregås av ett omfattande utredningsarbete — framför allt om vi är angelägna om att ta hänsyn till effekterna för människor, företag och samhälle av olika förändringar — och den hänsynen vill vi ta. Men en viktig grund till att vi inte har kunnat göra mer är att vi har haft några besvärliga år i vår ekonomi att arbeta oss igenom. Tillväxttakten när det gäller statsinkomsterna har varit väsentligt lägre under de här åren. Vi har alltså haft mindre av nya resurser att arbeta med, och samtidigt har statsutgifterna stigit i snabb takt. Detta att vi nu inte har kommit så långt som jag skulle ha önskat att vi hade kunnat göra, det betyder att vi under åren framöver har mycket arbete framför oss. Men en del har ändå hänt, och låt mig bara nämna några exempel. Marginalskatterna har sänkts och trots de kommunala skattehöjningarna, i genomsnitt från 26 till 29 kr.. under dessa år har inte obetydliga marginalskattesänkningar gjorts, framför allt för de stora grupperna av heltidsarbetande. Och vi har i dag en chans att ytterligare sänka marginalskatterna med 4 procentenheter just i de viktigaste grupperna av heltidsarbetande. Däremot kan vi notera — och jag ör det inte med glädje utan med besvikelse — att marginalskatterna har höjts i de högsta inkomstgrupperna. Det är värt att notera det mot bakgrund av den debatt som har förts i dag och många andra gånger. Det är inte bra. men det är en effekt framför allt av de kommunala skattehöjningarna. Men stora grupper av heltidsarbetande har som sagt ändå fått inte oväsentliga marginalskattelättnader. Vi har fått ett inflationsskydd i skattesystemet. Vi kan i dag 'å en marginalskattespärr. Vi har fått en rättvisare kommunal skatteutjämning och rättvisare regler för de mindre och medelstora företagen. Vi har förstärkt skatteadministrationen och fått en effektivare taxeringsorganisation. Och vi har — det kanske är det inte minst väsentliga — kunnat undvika så kraftiga höjningar av löneskatterna att en ytterligare försämring av svenskt näringslivs konkurrenskraft inte blivit följden. Hade en annan skattepolitik förts, hade löneskattenivån nu legat väsentligt högre än vad den gör med alla de problem som det hade fört med sig för vår samhällsekonomi och för vår Avdragssystemet vill jag gärna säga några ord om. Det är lätt att kritisera avdragsreglerna i vårt skattesystem, och jag kan instämma i mycket av den kritik som har framförts i dag. Det är mycket i avdragssystemet som också jag tycker är stötande. Men det är lättare att beskriva svagheterna och avigsidorna i talarstolar, tidningsartiklar och böcker än att i verkligheten förändra avdragsreglerna. Det har olika regeringar fått erfara. Socialdemokrater som i dag så vältaligt beskriver avdragssystemets brister har haft ett fyrtiotal år på sig att förändra reglerna. Många av dem är nämligen gamla inslag i vårt skattesystem, och det är rätt få av dem som har tillkommit under 1970-talet och ännu färre som har tillkommit efter hösten 1976. Jag vill också betona att många avdrag är fullt naturliga och att vi inte kan avskaffa dem. Vi bör komma ihåg att en bevarad avdragsrätt är en för många hushåll nödvändig förutsättning för att de skall kunna klara sina boendekostnader, för att de skall kunna köpa ett hus eller behålla ett hus som de redan har köpt. För de stora grupperna kan någon förändring i gällande avdragsregler inte vara aktuell. Vår kritik och vårt reformarbete måste i första hand sättas in i de situationer där de stötande effekterna mest framträder. Det gäller då i första hand rätten till s.k. underskottsavdrag. Där finns många fall av stötande effekter. Därför skall vi också se över reglerna och undersöka vilka möjligheter vi har att skärpa lagstiftningen på det området. Men jag vill också säga att det inte är lätt att finna ett system som ger rimliga avdrag i rimliga situationer och som förhindrar det överutnyttjande som i dag förekommer — ett system som drabbar orimliga avdrag men medger avdrag i vissa rimliga situationer. Vi skall sätta in de bästa utredningsresurser som finns för att se vad som kan göras för att vi skall få ett bättre system än det som vi har i dag, eftersom det i många fall inte är bra som det är nu. Låt mig betona att också på det här området är sänkta marginalskatter av betydelse. Får vi sänkta marginalskatter blir avdragen inte så betydelsefulla som de är i dag. Jag vill till sist varna för en sak. Det är tron att avdragsreformen skulle medföra väsentligt höjda skatteinkomster. Stundom har man kunnat få intrycket att ett bättre avdragssystem skulle kunna lösa våra statsfinansiella problem. Så är inte fallet. Om vi vid exempelvis 1978 års taxering skulle ha haft en avdragsgräns vid t.ex. 20000 kr., skulle den ha berört 115 000 personer, varav drygt 63000 personer hade en inkomst understigande 100 000 kr. före avdrag. Inte ens med en så kraftig begränsning, som enligt min uppfattning är en orimligt hård begränsning på en omöjlig nivå, skulle avdragen ha minskat med mer än runt 1,5 miljard. Ur skattesynpunkt skulle det ha betytt ungefär 1 miljard. Det kan vara värt att ha det i minnet. Vi reformerar avdragssystemet för att få mera rättvisa, inte i första hand för att klara våra statsfinansiella problem.

Herr talman! Ingemar Mundebo brukar kräva en nyanserad debatt och vill gärna framstå som en saklig och nyanserad debattör. Det var i den skepnaden han uppträdde här. Men då måste jag fråga honom hur han så länge har kunnat acceptera att folkpartiet i god moderat anda förenklade skattedebatten så till den milda grad att ni under många år krävde en enda sak: sänkta marginalskatter och lägre skattetryck, där sänkningen av marginalskatterna framställdes som lösningen på praktiskt taget alla problem. Hur har Ingemar Mundebo kunnat vara med om att så förenkla folkpartiets skattepropaganda? Nu vill Ingemar Mundebo tala om avdragen och säger att avdragen måste begränsas och att de skapar orättvisa, men i valrörelsen utnyttjade han gladeligen moderaternas skräckpropaganda om ränteavdragen. Vi hade tillsammans flera debatter där han bara hakade på den propagandan och inte gjorde ett enda försök att säga att det kanske ändå ligger någonting i det som socialdemokraterna säger. Jag har svårt att få respekt för den hederliga uppsyn som Ingemar Mundebo så gärna visar upp i riksdagens talarstol, eftersom han i valrörelsen utnyttjade — utan några hämningar — skräckvisionerna från moderat håll av vad en begränsning av avdragsrätten skulle innebära. Ingemar Mundebo upprepar sedan Ola Ullstens uttalande om att det har gjorts stora sänkningar av marginalskatten för de stora grupperna heltidsarbetande. Då måste jag fråga: Tillhör en person som har den genomsnittliga industriarbetarinkomsten den stora gruppen heltidsarbetande, och har den gruppen i så fall fått en sänkning av marginalskatten som kan betecknas som stor? Marginalskatten på en genomsnittlig industriarbetarlön var 59 96 år 1976, medan den nu blir 58 20. Det blir en sänkning med en procentenhet. För all del — jag skall inte ta ifrån Ingemar Mundebo äran av den bedriften, men att beteckna det som en stor och väsentlig sänkning av marginalskatterna går väl ändå inte. Det kan man bara göra i en valrörelse. Till slut! Ingemar Mundebo berömmer sig över att man undvikit alltför stora höjningar av löneskatterna. Det har man gjort för att bevara företagens konkurrenskraft. Det är här bristen på samband i Ingemar Mundebos finanspolitik som dyker upp igen. En konsekvens av denna återhållsamhet med skatterna blir att vi nästa år får ett budgetunderskott på 55 miljarder kronor. Vad kommer det att betyda för vår konkurrenskraft, om inflationen på nytt rusar iväg med över 10 96?
Herr talman! Nu vill jag göra den nyansering som Kjell-Olof Feldt ansåg det vara min uppgift att göra. Folkpartiet har inte sagt att sänkta marginalskatter löser alla eller ens huvuddelen av våra många skattepro blem. Problemen inom vår inkomstbeskattning är många och stora, och det är därför det är så väsentligt att reformera våra inkomstskatter. Det är de problemen som många människor, i första hand löntagarna, drabbas av, t.ex. de höga marginalskatterna. Därför har vi ofta betonat att en inkomstskattereform är en av våra viktigaste skattereformer. Men den är ingalunda den enda. Jag beklagar om Kjell-Olof Feldt har följt 1970-talets skattedebatt så flyktigt att han inte noterat våra krav på en rad andra skatteområden. Likaså har vi gång på gång klargjort att det inte är möjligt att nu sänka våra samlade skatter. På det budskapet blir man ingalunda populär, men vi har inte avstått från att framföra det. Både Ola Ullsten och jag själv har framfört det många gånger. Vi har klart och entydigt sagt att visst skulle vi önska att det vore möjligt men att det inte är möjligt i dag om vi vill fullfölja ett ambitiöst reformarbete och få en bättre balans i vår offentliga ekonomi. Därför har vi sagt — och jag har gjort det även i dag — att de sänkta marginalskatterna så att säga måste betalas med höjda skatter på andra områden. Vad som hänt i fråga om inkomstskattenivåerna framgår av propositionen. Där anges effekterna såväl vid oförändrade kommunala skatter som med en kommunalskattehöjning på 3 kr. Jag kan bara hänvisa till ett studium av den tabellen, som återger vad som verkligen har hänt. Jag återgår så till avdragsdebatten och frågan om vad vi har sagt nu och tidigare under detta år i det sammanhanget. Låt mig än en gång betona att vi skall komma ihåg att en bevarad avdragsrätt är en för många hushåll nödvändig förutsättning för att klara boendekostnaderna. Detta framhöll vi i somras, eftersom mycket i den oklara debatten kunde ge ett annat intryck. Vi ville klargöra för människorna att vi vill bevara denna avdragsrätt. Den uppfattningen hade vi då, och vi har den fortfarande. Vad vi är kritiska mot, nu som då, är de stötande effekter som avdragssystemet i vissa fall kan få. Jag tänker framför allt på de s.k. underskottsavdragen. Jag vill också betona orden ”i vissa fall”, eftersom det långtifrån alltid blir sådana effekter. Vi lade redan i våras fram ett förslag om förändringar av bostadsbeskattningen, som riksdagen först i höst har tagit ställning till och som innebär skärpta regler i fråga oms.k. reparationsavdrag. Därmed markerade vi att vi ville skärpa lagstiftningen på sådana områden där denna kunde ge stötande effekter. Men vi vill nu som då bevara avdragsrätt i sådana situationer där vi menar att den är en nödvändig förutsättning för att människor skall kunna känna trygghet i sitt boende. Till sist: Jag kommer att behålla såväl min uppsyn som min skattesyn.

Herr talman! Jag kan inte påminna mig att folkpartiet under valrörelsen eller dessförinnan drev några krav på förändring av vårt avdragssystem. Är det verkligen så att folkpartiet någonsin sade att vårt avdragssystem innehåller orättvisor? Är det så att folkpartiet någonsin krävde begränsningar av avdragsrätten? Tog folkpartiet någonsin avstånd från moderaternas alla överdrivna påståenden om de fruktansvärda konsekvenserna för alla landets villaägare? Herr Bohman talade ju om att 3 miljoner människor skulle drivas från hus och hem. Lyfte herr Mundebo ett finger för att söka skingra den rädsla som detta kunde skapa bland villaägarna? Nej, jag minns inte att så skulle vara fallet. Denna underlåtenhet var ett utslag av en valstrategisk tanke om att sådana påståenden kunde skada socialdemokraterna, och då kunde varje lögn passera. Men låt oss då sluta bråka om detta, om vi nu verkligen börjar ena oss om att en reformering av vårt skattesystem måste handla också om något annat än sänkning av marginalskatter och indexreglering av skatteskalor! Jag ser det som ett kolossalt framsteg, om vi vid detta riksmöte skulle ha åtminstone två partier med den uppfattningen. Det skulle ju skapa ett underlag för något som kunde rädda skattesystemets möjligheter att fungera rättvist och att ge oss de inkomster som samhället behöver. Det är också utmärkt att Ingemar Mundebo nu accepterar att det behövs nya skattekällor, om vi på ett rimligt sätt skall kunna klara statsbudgeten och skattereformerna i framtiden. Då är det utmärkt — låt mig säga det för tredje gången — att Ingemar Mundebo kommer att driva på arbetet med produktionsskatten och att det kommer att göras en ordentlig utredning om bristerna i vårt avdragssystem. Det är bara på en fråga, herr talman, som det inte har givits något svar, nämligen vad moderaterna egentligen anser om allt detta. När jag lyssnade på deras företrädare tidigare i debatten uttalade de sig som om ingripanden mot avdragssystemet måste minimeras och icke skulle få påverka några grundläggande inslag i vårt skattesystem. Inte heller hörde jag någon moderat tala på samma sätt som Ingemar Mundebo om att det kan behövas nya skatteinkomster. Det hade varit utomordentligt värdefullt om ekonomiministern för en gångs skull hade tagit sig hit till riksdagen och gett sina synpunkter på den ekonomiska politiken. Den bataljen får tydligen Ingemar Mundebo utkämpa alldeles ensam med Gösta Bohman. Jag kan bara önska honom lycka till.
Herr talman! Jag är tacksam för alla välgångsönskningar. Somliga behöver jag, men somliga har jag kanske inte så stort behov av. Får jag påminna Kjell-Olof Feldt om, eftersom han inte kunde erinra sig det, att vi tidigare har talat om avdragsproblemen. Redan i våras lade vi fram ett förslag på ett betydelsefullt område. Det gällde frågan om begränsning av de s.k. reparationsavdragen, vilka skapar en hel del problem i skattesystemet. Det förslaget har riksdagen nu antagit. Får jag också påminna om att jag redan i våras aviserade att vi skulle se över gällande regler om underskottsavdrag. Det har gjorts en del förarbeten. och dessa skall nu resultera i en utredning med uppgift att se över hela detta frågekomplex.

Herr talman! Mitt inlägg i denna debatt kommer i huvudsak att begränsas till att gälla några av de meningsskiljaktigheter som kommer till uttryck i finansutskottets yttrande till skatteutskottet över propositionen 1979/80:58 och de motioner som behandlas i anslutning därtill. Vad gäller den samhällsekonomiska bakgrunden har finansutskottets majoritet i sitt yttrande refererat vad vi anförde i utskottets betänkande nr 10 med anledning av den socialdemokratiska motionen nr 4 om den ekonomiska politiken. Vi pekar på de positiva dragen, ökad export, ökad intern efterfrågan, stigande sysselsättning — även inom industrin — och förbättrade driftöverskott, även om räntabiliteten fortfarande är otillfredsställande. Men vi nämner också de mindre ljusa inslagen i bilden. En avmattning i den internationella konjunkturen, bl.a. till följd av oljeprisstegringarna, försämrar exportutsikterna för svenska företag. Av samma anledning försvagas vår handelsoch bytesbalans. Ökad inhemsk efterfrågan ökar importvolymen. Även om exporten ökar, så har svenska företag inte återvunnit marknadsandelar i en grad som man tidigare förväntade sig. Vi nämner också konjunkturinsitutets nedrevidering av ökningstakten i bruttoinvesteringarna och att bostadsinvesteringarna nu inte alls väntas öka mellan åren 1978 och 1979. Slutligen nämner vi att det för 1979 finns risk för prishöjningar på närmare 10 96, en högre siffra än i vårens prognoser. Såvitt jag förstår har socialdemokraterna inte några större invändningar mot denna beskrivning av vår ekonomiska situation. Däremot skiljer sig meningarna beträffande de slutsatser som bör dras. Finansutskottets majoritet medger att den här utvecklingen ökat svårigheterna att återställa balansen i den svenska ekonomin. Men vi finner ingen anledning att ompröva den ekonomiska politikens huvudsakliga inriktning. Varför skulle vi ompröva en politik, vars huvudsyfte varit att på sikt återställa balansen i våra utlandsaffärer, något som vi alla är överens om ovillkorligen bör ske? Det medel vi använt alltsedan regeringsskiftet 1976 har varit att stärka den svenska industrins konkurrenskraft, öka importen och dämpa importstegringen. Varför skulle denna politik omprövas, när motiveringarna för den genom den senaste tidens utveckling har ytterligare ökat i tyngd? Varför skulle denna politik omprövas, så länge några alternativ inte ens skisserats från den socialdemokratiska oppositionen? När det gäller de socialdemokratiska alternativen är situationen i dag precis densamma som den var när vi här i kammaren diskuterade finansutskottets betänkande nr 10 med anledning av den socialdemokratiska motionen om den ekonomiska politiken. Några socialdemokratiska alternativ som snabbare skulle kunna återställa balansen i våra utrikesaffärer föreligger inte.

Därför inskränker sig dramatiken i den här debatten till frågan om det meningsfulla i att nu i höst — innan en rad osäkra faktorer ännu klarnat — för riksdagen lägga fram de reviderade bedömningarna för att sedan om några veckor göra ytterligare justeringar i den finansplan som i vanlig ordning kommer att ligga på riksdagens bord när vi samlas efter nyår. Regeringen har inte ansett detta meningsfullt, och finansutskottets majoritet delar regeringens bedömning på den punkten. I sin avvikande mening säger finansutskottets socialdemokratiska ledamöter vidare att den redovisning som lämnats i proposition 58 inte är tillräcklig som grund ens för beslut om 1980 års skatter. Vad det är för bakgrundsmaterial som saknas för en bedömning av skatteskalorna och det kommunala skatteunderlaget redovisas dock inte. Det har inte heller redovisats i den här debatten. Vi har enligt min mening tillräckligt underlag för att diskutera och fatta beslut om inflationsskyddade skatteskalor, marginalskattesänkningar och marginalskattespärr. Herr talman! Jag skall bara på ett par punkter kommentera Kjell-Olof Feldts anförande. Debatten om skatterna har nu förts i flera timmar, och jag tycker inte att det är meningsfullt att vi tar ett varv till om dem. Men på ett par punkter vill jag göra kommentarer. När det gäller avdragsmöjligheterna vill jag understryka vad budgetministern redan har sagt. De avdragsmöjligheter och de bestämmelser som gäller har tillkommit i huvudsak under den tid då socialdemokraterna bestämde hur det skulle vara här i landet. — Det är det ena påpekande jag vill göra.

Jag har ingenting att invända mot att sådana effekter av nuvarande avdragsregler försvinner. Däremot tycker jag vi skulle kunna begära av Kjell-Olof Feldt att han något minskar sin indignation, eftersom de bestämmelser som i dag gäller i huvudsak är signerade av socialdemokraterna och eftersom vi är överens om att vi måste ha en översyn för att komma till rätta med avarterna. Jag vill också kommentera vad Kjell-Olof Feldt sade om sambandet mellan reformering av inkomstskatten och finansieringen av denna reform. Han sade: Skall vi genomföra en reformering av inkomstskatten måste vi höja de indirekta skatterna. Ja, det är precis vad som har skett! Vi har här i kammaren beslutat om en höjning av skatterna på sprit, tobak och energi med det dubbla syftet att finansiera skattereformen och att pressa ned en konsumtion som vi menar att det är nödvändigt att pressa ned. Här sker alltså precis det som Kjell-Olof Feldt säger måste ske. Därför förstår jag inte hans indignation över de former i vilka våra beslut fattats här i riksdagen under hösten.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda sak med finansutskottets ordförande. Han säger att det finns inte ens en skiss till ett socialdemokratiskt alternativ för den ekonomiska politiken. Nej, det tror jag det. Våra förslag tillen alternativ ekonomisk politik debatterades och avslogs av riksdagen den 7 december. Men en liten bit blev faktiskt över och finns med i den här omgången. Det är vårt förslag att 20 26 av företagens vinster år 1979 skall avsättas till investeringsfonder. Det förslaget avstyrks nu av den borgerliga majoriteten, och i finansutskottets yttrande säger man att det är onödigt att vid sidan av de s.k. kontona för likviditetsutjämning göra någonting mer — det räcker. Då måste jag fråga Eric Enlund om han menar att dessa likviditetsutjämningskonton löst några problem. Har de för det första i någon märkbar grad minskat problemen med överlikviditeten i näringslivet? Ett tecken på att den överlikviditeten är betydande är måhända att utflödet av valuta ur landet f. n. sker med 500 milj.kr. varje vecka. För det andra: Har likviditetsutjämningskontona löst problemen med industriinvesteringarnas stagnation? När de infördes trodde man på en ökning av industriinvesteringarna i år med 10 26. Nu är man nere i 4 Zo uppgång. Och för nästa år vågar nästan ingen gissa vad det blir. Är det inte så, Eric Enlund, att de här likviditetsutjämningskontona blev ett ganska präktigt fiasko? Man trodde att det skulle komma in mellan 6 och 8 miliarder, om jag minns rätt. Det har blivit ungefär 2 miljarder. Inte ens en ränta på 13 20 lockar alltså företagen, för de har så många andra bättre utlåningsmöjligheter, som jag redogjorde för i en annan debatt: till varven med 18 Ze, att sätta in dem i avbetalningshandeln, finansieringsbolag, kontokortsföretag osv., där de aldrig behöver räkna med lägre räntesats än 25 Ro. Det är därför vi menar att vi inte utan en obligatorisk vinstavsättning kan uppnå någon likviditetsindragning värd namnet och inte heller skapa någon rejäl stimulans för de investeringar som det här landet så väl behöver. Därför är det både slarvigt och obegripligt att finansutskottets borgerliga majoritet bara säger att den här åtgärden inte behövs.

Herr talman! Problemet med den överlikviditet som Kjell-Olof Feldt talar om har sin grund i den bristande lönsamheten för den svenska industrin, som gör att man inte finner det angeläget att investera. Därmed är vi tillbaka till den debatt vi fört för någon tid sedan här i kammaren när det gäller den ekonomiska politiken i stort i syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft så att investeringsviljan ökar. Där är det framför allt två saker som hänt under 1970-talet. Den ena händelsen var oljekrisen 1973-1974, som framför allt drabbade sjöfartsnäringen och varvsindustrin och via dem också handelsstålsindustrin och gruvindustrin. Den andra händelse som fick avgörande betydelse för utvecklingen var den dramatiska kostnadsökningen i Sverige 1975-1976, då våra kostnader steg 20 20 mer än kostnaderna i våra konkurrentländer. Ja, vi har från regeringsskiftet 1976 beslutsamt gått till verket genom en rad åtgärder. Jag nämner de viktigaste: devalveringen, borttagandet av löneskatten, och indexregleringen av skatteskalorna. Detta bidrog till en nedpressning av kostnaderna ned mot den nivå relativt sett som de hade före kostnadsexplosionen. På varje punkt fattades dessa beslut mot socialdemokraternas vilja. Frågan är: Vad skulle ha uträttats om ni hade fått bestämma? Våra svårigheter i dag och den bristande investeringsviljan har sin grund i den utveckling som skedde före regeringsskiftet 1976. De åtgärder som vi har vidtagit efter regeringsskiftet har ni konsekvent motarbetat, trots att ni mycket väl måste veta att de har varit av utomordentligt stor betydelse när det gäller att höja den svenska industrins konkurrenskraft och därmed också öka de svenska företagens investeringsvilja.

Herr talman! Efter de debattomgångar som jag nu hunnit ha med Eric Enlund har jag lärt mig att han tillämpar tekniken att anfall är bästa försvar. I stället för att tala om de faktiska problem som finns flyr han gärna till perioden före det att det borgerliga kaoset drog in över landet. Nu säger Eric Enlund att överlikviditeten i näringslivet beror på den låga lönsamheten. Det låter litet halsbrytande. Hur stor är lönsamheten i dag? Enlig konjunkturinstitutets beräkningar är driftöverskottet såsom andel av förädlingsvärdet i svensk industri i år 17-18 96. Åren 1968-1972 var detta överskott såsom andel av förädlingsvärdet lika stort, dvs. ca 1890. Lönsamheten befinner sig i år ungefär på samma nivå som i början av 1970-talet. Men då hade vi ingen överlikviditet. Vi hade däremot en uppgång i investeringarna med 10 46 per år. Perioden 1970-1974 ökade industriinvesteringarna med 40 96. Sedan har de sjunkit med 40 26 efter 1976, när Eric Enlund och hans partikamrater tog hand om det hela. Så förklaringen kan väl inte vara att den låga lönsamheten har skapat överlikviditeten, utan den har skapats av den herre som var här för en liten stund sedan och debatterade med mig och andra, nämligen bugdetministern, som varje månad lånar upp 5 miljarder och till stor del gör det på ett sätt som ökar penningmängden i landet. Det är förklaringen till den s.k. överlikviditeten. Om företagen då inte vill investera, säger Eric Enlund och många andra borgerliga representanter att det bara är att sitta och vänta på att lönsamheten blir ännu större. Men hur högt skall vi komma? Till vilken nivå skall löntagare och konsumenter acceptera att vinsterna stiger, innan företagen finner det förenligt med sina intressen att börja investera igen? Vi tror att landet inte har råd att vänta till den dagen. Den kan ligga åtskilliga år bort. Det vet vi ingenting om. Såsom en åtgärd vid sidan av en annan ekonomisk politik när det gäller budgeten tänkte vi oss att man skulle kunna överväga att tvinga företagen att sätta av en del av vinsten på särskilda investeringskonton. Företagen skulle omedelbart kunna lyfta medlen — och med goda skattevillkor — om de använde pengarna till produktiva investeringar och inte som nu till finansiella placeringar och en hel del spekulation. Så enkel var vår tankegång. Men det passar tydligen inte den borgerliga majoriteten att göra någonting i dag annat än att vänta på att privatkapitalet bestämmer sig för vad det vill göra.

Herr talman! Det är riktigt som Kjell-Olof Feldt säger, att lönsamheten för den svenska industrin har förbättrats. Men vi vet att fortfarande är räntabiliteten för låg för att locka till investeringar. Sedan skulle jag också vilja peka på en punkt där vi tydligen numera är överens. Jag tycker att även det bör komma fram i den här debatten. En av de åtgärder som de borgerliga regeringarna vidtagit är ju att sänka marginalskatterna. Jag vill gärna notera att både i den avvikande mening som socialdemokraterna givit till känna i samband med finansutskottets yttrande till skatteutskottet och i den reservation som de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet har fogat till skatteutskottets betänkande sägs rakt ut i klartext att det är nödvändigt att marginalskatterna sänks. Jag tycker att det är viktigt att understryka den samstämmighet som råder. Den är ett tecken på en relativt senkommen insikt inom det socialdemokratiska partiet. Herr talman! Det förefaller som om den faktiska orsaken till socialdemokraternas kritik av den ekonomiska politiken och den indignation som kommer till uttryck inte är att vi under höstriksdagen skulle ha avstått från att fatta nödvändiga beslut i ekonomiska frågor eller att vi skulle sakna underlag för bedömning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av de beslut vi har fattat. Nej, orsaken tycks vara — det intrycket har jag fått av debatten här i dag — att regeringen inte har lagt fram förslag och riksdagen inte beslutat i överensstämmelse med vad den socialdemokratiska oppositionen önskar. Det ger mig anledning att säga att det tyder på att socialdemokraterna på något sätt missförstått eller inte godkänner de spelregler som gäller för beslutsfattande här i kammaren, nämligen att de beslut som fattas måste respekteras, även om de har fattats med en knapp majoritet, och att anspråken från oppositionens sida att få ta över regeringens roll inte är rimliga. Däremot tycker jag att det vore bra om socialdemokraterna kom med konstruktiva förslag som vi kunde sätta oss ner och resonera om just på det sätt som både Ingemar Mundebo och Erik Wärnberg tidigare har antytt i den här debatten.

Herr talman! Först några ord till finansutskottets ordförande Eric Enlund. En rekommendation som jag vill ge honom i all vänskaplighet är att han skulle vinna på att vara litet försiktigare med omdömena om resultaten av den politik som förts under de tre senaste åren. Herr Enlund frågade var vi skulle ha stått om regeringen inte hade genomfört dubbla devalveringar, svångremspolitiken som pressat ner standarden för de arbetande grupperna, över huvud taget hela den politik som har karakteriserat de senaste åren. Ja, man kan ju inte ta i någon ekonomisk tidskrift i dag eller läsa någon av de många ekonomiska rapporter som framställs på olika håll utan att bli uppmärksammad på det ekonomiska elände vi har framför oss. Det skulle följaktligen vara resultatet av de tre senaste årens hantering av den ekonomiska politiken. Som det har sagts tidigare här i dag: Vi vet vad de här tre åren har inneburit. Vi har inte återvunnit några marknadsandelar värdemässigt och sett över hela den svenska exporten. Det ger bl.a. Industriförbundets ekonomiska rapporter, både vårens och höstens, klar verifikation på. Den svenska industrin har inte återvunnit någonting av viljan att investera annat än möjligen, som man gissningsvis säger, 4 eller 5 90 under 1979. Det skall då vägas mot de 35 å 40 2 vi förlorade i industriell investeringsaktivitet de tidigare åren. Vi har följaktligen fått ytterst dystra resultat av den förda ekonomiska politiken. Det bör herr Enlund tänka på när han i fortsättningen i de ekonomiska debatterna tar de gångna åren som utgångspunkt för en vällyckad utveckling inom den svenska ekonomin. Jag vill sedan till vår budgetminister, herr Ingemar Mundebo, gärna säga att vi gläder oss åt den intressanta deklaration han nyss avgav, att han tänker bibehålla sitt utseende i varje fall i fysisk bemärkelse framöver. Den rondör med vilken budgetministern framträder är nog — det är min personliga uppfattning — det bästa försvaret för honom när han skall förklara den olycksaliga skattepolitiken, budgetpolitiken och ekonomiska politiken. Jag tycker att han skall vara mycket angelägen om att bibehålla den. Herr budgetministern gjorde gällande, och jag tror att även finansutskottets ordförande, herr Enlund, var inne på samma sak, att den skattepolitik vi har i dag egentligen bara är ett resultat av vad socialdemokratin under sin långa tid i regeringsställning är anledning till. Skattereformsarbetet borde ha varit mer omfattande under tidigare år — så föll herr Mundebos ord. Ja, det är frestande för en gammal finansminister som har svarat för så många skattepropositioner och skattedebatter i den svenska riksdagen att kommentera detta som allra hastigast. Det gjordes åtskilliga skattereformer under den senare hälften av 1950-talet — ofta i samråd mellan dåtidens bondeförbund, sedermera centerpartiet, och socialdemokratin, eftersom vi regerade tillsammans. Det var skattereformer som eliminerade dyrortsgrupperingen i skattehänseende. Så småningom kom vi fram till 1960-talet, då jag svarade för en skattereform som mycket påtagligt ersatte den gamla direkta beskattningen med en genomgripande indirekt beskattning — i första omgången i form av en omsättningsskatt, så småningom i form av en mervärdeskatt.

Nu, i efterhand, brukar man tala om att 1960-talet var ett årtionde då vi hade en utmärkt ökningstakt i bruttonationalprodukten. Vi hade hygglig sysselsättning. Det är inte ovanligt att i dessa dagar läsa om att 1960-talet var ett årtionde som man kallar för det lysande årtiondet i efterkrigstidens ekonomiska historia. 1970-talet är litet annorlunda. Men jag vill erinra om att 1972, då vi började se på skattepolitiken i ett större sammanhang, tillsatte jag som finansminister tre stora utredningar — en som sysslade med den direkta beskattningen, en som sysslade med den kommunala ekonomin och en som sysslade med företagsbeskattningen. Det var stora problem att ta sig an. Utredningarna hade direktiv om att gå noggrant till verket. De ålades dessutom i direktiven att gemensamt försöka lösa problem som tangerade alla dessa tre områden. Så fick vi — jag säger för min egen del tyvärr — 1976 ett regeringsskifte. Jag tillsatte utredningarna, och herr Mundebo tog emot resultaten. Sedan är det ju herr Mundebo som har fått svara för utformningen av den skattepolitik, den budgetpolitik och i viss utsträckning den ekonomiska politik som vi har kunnat inregistrera under de tre senaste åren. Resultatet av herr Mundebos funderingar kring skatteutredningarnas förslag — förslagen fick dessutom en annan utformning i och med regeringsskiftet — har inte varit uppmuntrande, sett från socialdemokratins utgångspunkter. Vi har varit klart och tydligt besvikna. 1970-talets skattereformism har inte givit vad vi önskade, men i oppositionsställning har vi tyvärr inte kunnat påverka den på annat sätt än genom att leverera förslag i vilka vi har deklarerat vår uppfattning. Skall vi gå längre tillbaka, till den tid då vi både tillsatte utredningar och tog emot utredningarnas resultat tror jag att vi med rätt stor säkerhet kan svara för att resultatet då var förhållandevis gott. I dag har herr Mundebo när han ställts inför skattepolitikens olösta problem — och de kommer väl alltid att vara olösta — varit väldigt generös med att lova rader av nya utredningar. Det skall bli utredningar om underskottsavdragen, om reavinstbeskattningen, om aktiebeskattningen, om energibeskattningen. Om jag fattade honom rätt skall han fundera vidare på marginalskattens problem. Han har funderat i tre år — han skall fortsätta att fundera på en generalklausul. Med all respekt för sådana här utredningar skulle jag ändå vilja rekommendera budgetministern: Lita inte bara på att utredningsväsendet skall klara ut problem som hänger över oss och är av den allvarliga natur som vi nu klart uppfattar! Det kommer att behövas mer av egen vilja och handlingskraft hos budgetministern, om vi skall kunna ändra på en hel del av de missförhållanden som har påtalats i dagens debatt. Jag har stor respekt för utredningsarbetet, men i sista hand är det det exekutiva statsrådet och regeringen som har att angripa problemen och ta ansvaret för att någonting blir gjort. Herr talman! Det har ju anförts åtskilligt med kritik i olika avseenden i dagens skattedebatt. Jag skall kritisera regeringens handlingar också utifrån en annan utgångspunkt. Min kritik gäller den presentation av skatteförslagen itre olika tappningar som vi har upplevt under den gångna hösten. Först fick vi skattehöjningen på tobak och sprit. Det var väl i och för sig en relativt okontroversiell skattefråga. Den följde metoder och idéer som vi har varit överens om tidigare. Den gick således ganska ogenerat igenom i riksdagsbehandlingen. Men den kom såsom ett delförslag i den stora skattepolitiska debatten. Den efterföljdes av skatten på el, olja och bensin. Denna skatt var så pass brutalt tilltagen att resultatet blev kraftiga prisstegringar i konsumentledet med följaktligen ganska besvärande verkningar för den indexreglering vars utveckling är så avgörande bl.a. för de nu påbörjade avtalsoch löneförhandlingarna. Vi socialdemokrater gick emot dessa skattehöjningar på el, olja och bensin just av den anledningen att de så starkt influerade på konsumentprisindexets utveckling. Vi blev nedröstade med knapp marginal. Efter den voteringen har vi konstaterat hur de oljeproducerande länderna har backat på skatteeffekterna med ytterligare en kraftig prisstegring på råvaran. Denna råvaruprishöjning lagd till skatteprisstegringen skiljer ut de här strategiska varorna med en alldeles speciell prisstegring som jag inte tror att vi har upplevt på något annat område tidigare. Det drabbar småfolk. Det drabbar folk i glesbygderna. Om man från den här kammarens sida hade haft en aning om vad som skulle hända så omedelbart på oljefronten, så har jag en känsla av att man skulle ha dragit sig för den här kraftiga prisstegringseffekten på varorna, som herr Mundebos skatteförslag nr 2 ändå innebar. I sista omgången kom så det förslag som vi debatterar här i dag, dvs. det förslag som gäller skatten på inkomster, den direkta skattens utformning under 1980.

Jag vill sätta in min kritik på den punkten, och jag hoppas att vi skall bli befriade från den här etappserveringen i fortsättningen. Trots de orättfärdiga verkningarna bibehåller man indexregleringen av den statliga skatteskalan. Den frågan har varit föremål för mycket utförliga och informativa debatter här i dag. Den inflation vi nu kan avläsa för basperioden 1978-1979, dvs. september-september, kommer att föranleda en påfrestning för statskassan — vilket också har noterats tidigare i debatten — på ca 4 miljarder kronor under 1980. Tillika med den revision av skatteskalan i övrigt som föreslås rör det sig om ett belopp om nära 7 miljarder kronor — eller 6,8 miljarder kronor, som det är redovisat — i statsutgifter, och detta i ett statsfinansiellt läge 1980 med ett underskott som bara kan betraktas som helt oacceptabelt. Den långa vägen mot statsfinansiell utarmning som vi har bevittnat under de här tre åren kommer med all sannolikhet att fortsätta. Herr Mundebo har försvarat sin indexskatt med en för mig ganska förbluffande argumentering. Jag vill minnas att han gjorde gällande, att framtidens historiker kommer att höja ögonbrynen i förvåning över motståndet mot den indexskatt som socialdemokratin redovisar i de här debatterna. Jag tror att det finns större anledning för historikerna att bli förvånade över att vi praktiskt taget ensamma i västvärlden håller oss med indexregleringar av den statliga skatten och, som jag uppfattar det, faktiskt låter inflationen avgöra vilken skatt vi skall ha i stället för att handla enligt den motsatta argumentering som herr Mundebo och flera andra talare här i debatten använder. Erik Wärnberg har redovisat de orimliga verkningarna av oljenotan på skatten nästa år. Han har erinrat om de i och för sig ekonomiskt acceptabla slutsatserna, att det här är en kostnad för folkhushållet som man svårligen kan befria sig från. Här befriar man sig från den kostnaden genom att acceptera indexregleringen, där oljeprisstegringen spelar en sådan avgörande roll. Men detta går ju naturligtvis inte ihop. I den här mycket bekymmersamma situationen försvarar sig Stig Josefson — som är en gammal erfaren skatteman och som tydligen är ganska plågad av argumenteringen — med att säga, att det är möjligt att man i fortsättningen kan klara det här genom att eliminera oljeposten ur den indexberäkning som i sig konstituerar vilken skattesänkning man skall få året därpå. Man har redan gjort några sådana undantag och man kan bygga vidare på dessa. Här vill jag göra den enkla reflexionen att vi har en import här i landet i runt tal 125 miljarder kronor under ett år. Oljenotan uppgår till förslagsvis ca 20-25 miljarder. Vi kan få brutala prisstegringar på andra importvaror som för folkhushållets funktion och vidareutveckling är absolut ofrånkomliga. Skall vi då börja diskutera att eliminera också dem? Folkhushållet får ju ta kostnaderna när priserna på importvarorna stiger, varor som är strategiska för den svenska industrins utveckling och arbetssätt och även i andra avseenden är viktiga. Ja, då har vi kommit från indexregleringen. Jag undrar om jag skall tolka Stig Josefsons inlägg så, att han nu börjar må så illa när han tänker igenom dessa verkningar att han nu skulle kunna tänka sig att rensa i beräkningsgrunderna för indexet, så att han slipper ifrån dagens obehagliga debatt visavi oljans effekter på indextilläggen. Men då får han i konsekvensens namn också fortsätta, och då kan vi naturligtvis den vägen avverka indexet. Men då förtjänar det måhända inte ett så intensivt försvar som vi i dag har hört från många talare. En sådan avgörande påfrestning på statsfinanserna som vi nu upplever och som indexregleringen kommer att ytterligare spä på har en dubbel negativ betydelse. Den skall ses mot bakgrunden av det enorma budgetunderskottet, som vi om ett par tre veckor blir presenterade. Jag vet inte hur stort det är, men så mycket förstår vi allesammans att det är fråga om ett ganska avskräckande underskott. Den skall vidare ses mot bakgrunden av den allmänna ekonomiska situationen, som nu präglas av ett bestående och fortlöpande underskott i våra affärer med omvärlden med åtföljande krav på ökade utlandslån för att försvara våra valutareserver. Storleken av dessa underskott i bytesbalansen föreligger det måhända delade meningar om. I den serie av ekonomiska prognoser som vi uppvaktas med har författarna kommit till olika slutresultat. För min del vågar jag ändå röra mig med siffrorna 10-12 miljarder i underskott för innevarande år och kanske 14—16 miljarder för 1980. Det finns ju högst seriösa publikationer som har uppskattat underskottet till bortåt 20 miljarder. Så småningom får vi reda på de exakta siffrorna. Detta skall ses i sammanhang med den tillfälliga konjunkturförbättring som vi under 1979 har iakttagit och som under den gångna valrörelsen enligt regeringens talesmän spelade en enorm roll. Enligt alla framtidsbedömare kommer denna i en nära framtid att avlösas av en ny dämpad utveckling, en nedgång i konjunkturen. Vi möter en sådan situation i ett uselt statsfinansiellt läge, sämre än någonsin tidigare. En skattepolitik som dränerar statskassan på nära 7 miljarder framstår i detta läge som oförsvarlig, såvida man inte via andra inkomstkällor kompenserar statskassan för utgifterna. Dessa andra inkomstkällor har, som jag nyss sade, portionsvis presenterats riksdagen. De kan vid en generös bedömning uppskattas till mellan 2,5 och 3 miljarder. Regeringens formella uppskattning slutar på 4,3 miljarder i plus för statskassan. Den beräkningen har en dålig grund i verkligheten, då den förutsätter en oförändrad konsumtionsvolym på alla de punkter där den indirekta beskattningen höjs. Beräkningen från regeringens sida är så mycket mer anmärkningsvärd — och det har påtalats tidigare — som man så energiskt hävdar att avsikten med skattehöjningarna är att åstadkomma en kraftig konsumtionsminskning. Det logiska resultatet måste då bli en svag inkomstförbättring. Slutsatsen av detta blir helt enkelt att regeringens skatteförslag strider mot två grundläggande och av alla erkända bedömningar inom finanspolitiken. För det första innebär det en påspädning av konsumtionen i ett läge där vi lever med en enorm underbalansering av statsbudgeten och ett kraftigt underskott gentemot omvärlden. Det är någonting av inflationsdynamit i den fortsatta ekonomiska utvecklingen. För det andra har det en fördelningsprofil som tveklöst kommer att komplicera de påbörjade avtalsförhandlingarna och i värsta fall äventyra en förhandlingsmässig uppgörelse. Utan att vara olyckskorp — det ligger inte för mig — vill jag understryka det allvarliga i denna situation. Störningar på arbetsmarknaden i den situation vi nu har framför oss torde vara det mest negativa och besvärande inslaget i våra förhoppningar om att ändå så småningom försöka få en ordning på nationens ekonomi. Den period av armarnar-i-kors-politik som har kännetecknat regeringen under hela den gångna och långa hösten när det gäller de ekonomiska frågorna är naturligtvis helt oförsvarbar. Vi har från socialdemokratins sida velat möta denna situation dels med ett skatteförslag som präglas av en rättvis fördelning av den i och för sig önskvärda skattesänkningen, dels genom att redovisa en fullständig finansiell täckning av skattereformens konsekvenser. Vi har givit till känna denna uppfattning genom motionen i våras, nr 2433, som gav oss en finansiell täckning för skatteförslaget med ikraftträdande redan från den 1 januari 1980. Vi blev nedröstade på detta förslag. Vi vidhåller nu huvudlinjerna i detta förslag och preciserar dem i en motion, nr 129.

Vi säger följaktligen att den totala inkomstförstärkningen som behövs och formerna därför får bedömas i samband med att vi får möjligheter att ta del av budgetförslaget. Vi räknar med att förhoppningsvis ha detta framför ögonen den 10 januari. Vi återkommer då, herr talman, med en samlad bedömning av vad vi anser att läget kräver och vad läget tål i fråga om fortsatt lånefinansiering för att täcka de statliga utgifterna. Vi har från socialdemokratins sida sammanfattat vår uppfattning om skattepolitiken i följande punkter, som refereras i reservationen och har varit föremål för debått här i dag. Det är helt enkelt att skatteuttaget skall förskjutas från beskattning av hushållens inkomster till ett starkare inslag av en indirekt beskattning. Därför är det produktionsfaktorsskatten som vi i dagens läge ser som den enda möjligheten att nå målet med. Det nya i den indirekta beskattningen, dvs. den allmänna produktionsskatten, har ju dessutom fördelen att den kan bedömas och anpassas i kommande avtalsrörelser. Den kan spelas in i den bedömningen på samma sätt som att av de 11 3/4 26, som i dag inlevereras för att finansiera våra ATP-pensioner, har varje tiondel lika sorgfälligt gått i avräkning under det förhandlingsarbete som vi har haft under 1960 och 1970-talen. Då behöver man inte ta fram den här gamla argumenteringen om att företagen inte orkar med det och inte tål det, och att det är så ytterst nödvändigt att de är finansiellt väl solida och att de är likvida för att vi skall klara exportsituationens olika allvarliga krav. Det har sagts tidigare här att företagens likviditet inte har utnyttjats till den investeringsaktivitet som är erforderlig, och jag vill understryka det. Jag har framhållit samma sak de få gånger jag har brytt mig om att ta kammarens tid i anspråk för sådana här frågor. Det kan inte vara riktigt att man fryser företagspengarna under ett par år framåt, samtidigt som vi har en djupt otillfredsställande investeringsverksamhet och ett djupt otillfredsställande bostadsbyggande. Det kan inte heller vara riktigt — vilket också har sagts här tidigare — att företagen etablerar sig som filialer till affärsbankssystemet och i denna sin verksamhet tar in alldeles omåttliga vinster och förtjänster på sin penningförvaltning. Vi slår vidare fast att inkomstskattens nivå bör sänkas och att marginalskatterna bör justeras. Det är i och för sig inte något nytt och revolutionerande i skattepolitiken, då inflationsutvecklingen har tvingat oss härtill under praktiskt taget alla år under senare hälften av 1970-talet. Vi introducerade ju systemet 1974 vid den första av de s.k. Hagauppgörelserna. Vi slår fast att avdragsmöjligheterna vid inkomstbeskattningen bör begränsas och att realisationsvinstbeskattningen bör överses och skärpas. Dagens debatt har framför allt visat att de senaste tre fyra årens inflation har fått helt oförutsedda verkningar i avseende på avdragsreglerna i beskattningen. Det var litet annorlunda på 1950 och 1960-talen, när ett egethem innebar en relativt måttlig penninginvestering, i varje fall nominellt betraktat, när följaktligen avdragen var måttliga och när de årliga lönestegringarna var anpassade härtill. Utvecklingen av inflationsklimatet framför allt under de senaste fem åren, med piken riktad uppåt speciellt under 1977, har ju vänt upp och ner på alla gamla vedertagna begrepp om avdragens roll i skattepolitiken. Vi konstaterar avslutningsvis att en lag mot skatteflykt bör införas och att skattekontrollen måste förstärkas, och det är i och för sig ingenting nytt. Vi räknar från socialdemokratins sida med att i en motion under våren i de här punkterna närmare konkretisera och precisera vad vi anser vara nödvändiga förändringar och förslag i skattesystemet för framtiden. Herr talman! Jag är den förste att erkänna alla de svårigheter som möter när man talar om radikala förändringar i ett sedan 1928 introducerat och bestående skattesystem. Systemet har sedan gradvis förändrats med hänsyn till utvecklingen, men det saknar den enhetliga överarbetning som vi hade räknat med att de tre stora skatteutredningarna, iscensatta i början på 1970-talet, skulle komma fram till men som de tyvärr misslyckades med. Orsakerna kan vara flera. En är naturligtvis de svenska skattebetalarnas mycket bestämda uppfattning om den inbördes rättvisa som skall gälla medborgarna emellan, vilket speciellt aktualiseras när man talar om avdragsproblemen. Jag är vidare medveten om svårigheter som anmäler sig när det gäller att på ett önskvärt och rimligt sätt skriva skatteregler för såväl företagare som löntagare liksom framför allt för företagaren i dennes dubbla position som företagare och fysisk person. Att skilja på beskattningen av vad som hör samman med rörelseinkomster och därav åtföljande acceptabla avdrag och på beskattningen av de personliga inkomsterna för rörelseidkaren och därav följande avdrag är en svår uppgift. Medvetna om alla dessa tekniska svårigheter har vi väl ändå kommit fram till uppfattningen att vårt traditionella skattesystem, som fungerat bra i en relativt inflationsfri ekonomi — låt mig säga fram till mitten på 1970-talet — nu utsätts för enorma påfrestningar med alla de förändringar i inkomstoch förmögenhetsförhållandena såväl brutto som netto som inflation och avdragssystem innebär. Att återställa den rättvisa i skattesystemet som vi förlorat framför allt under de senast förflutna åren är en aktuell och ofrånkomlig uppgift.

Innan jag slutar vill jag, herr talman, bara ytterligare referera en sak. Jag har tidigare vänt mig till herr Josefson, och jag kan vända mig till herr Josefson som representant för centerpartiet en gång till.

Det är en skattereform som när allt läggs till allt år 1980 ger tusenkronan tillbaka till folk med normala inkomster och drygt 10 000 tillbaka till folk med de verkligt höga inkomsterna? Om herr Josefson tittar på sina yrkesbröders deklarationer och tror på dem — det skall vi väl göra i anständighetens namn — så är det inget tvivel om att han där hittar en befolkningsgrupp som i långa stycken är likvärdig med arbetarklassen. Gå ut och tala med dem om den fördelningspolitik som det borgerliga skatteförslaget innebär när man skall skifta snåla pengar på ett rättvist sätt! Då tror jag att herr Josefson tar på sig en alldeles omöjlig uppgift. Det har vidare sagts någonting i den allmänna entusiasmen att om man bara blir av med de höga marginalskatterna, så slipper man ifrån en myckenhet av oarter i det nuvarande systemet. Vi skulle ju, som det sades av en tidigare talare här i dag, helt enkelt kunna räkna med att i allt väsentligt komma bort ifrån det s.k. kvittolösa samhället. Om vi kommer ner till en marginalskatt av 50 96 för folk i allmänhet och en maximal marginalskatt av 70 90 för de allra högsta inkomsttagarna, så skulle det kvittolösa samhället vara en sorglig episod i den skattepolitiska historien. Ja, detta är ju ett barnsligt och blåögt tal. De människor som arbetar med att fuska med skatten ser inte på frågan på det sättet. Den kvittolöse slipper ju i dag skatta på sin extra tusenlapp helt och fullt. Tjänar han tusenlappen svart, betalar han inte en krona i skatt därför att han fuskar ifrån skatten. Varför skulle han börja att nu ta kvitto, om han då blir av med 500 kr. på tusenlappen eller 700 på tusenlappen i skatt genom att man realiserar de här nya framtidsmålsättningarna i fråga om marginalskatten? Det där är en ordets makt över tanken, en illa genomtänkt argumentation, som jag hoppas att de som tänker litet kallt och sakligt på det hela i varje fall inte från den här talarstolen kommer att upprepa. Jag ser att det har gått litet grand över tiden, men jag försvarar mig, herr talman, med att det nu inte i förhållande till gamla tider är så ofta som jag besvärar kammaren.

Herr talman! Jag vill kort kommentera ett par avsnitt i Gunnar Strängs inlägg. Gunnar Sträng berörde det faktum att kammaren under de gångna veckorna vid tre tillfällen har debatterat om skatter, i tre etapper har fått regeringsförslag om skattereformer. Gunnar Sträng förmodade att det var ett finurligt sätt att hantera skattereformerna. Jag tackar för vänligheten — jag förmodar att det var en sådan. Men sanningen är nog att det mer var en praktisk nödvändighet att hantera skatteförslagen på det sättet — det var det både för regeringskansli och för riksdag mest hanterliga sättet i den situation vi hade att arbeta i. Jag skulle ha önskat att vårriksdagen hade kunnat fatta beslut om inkomstskatteförändringar. Som jag har sagt i tidigare debatter är det bäst om sådana beslut kan tas på våren. Men som en och annan kanske påminner sig var det inte möjligt att ta ett sådant skattebeslut i våras, och därför fick vi komma tillbaka nu i höst, så fort det av praktiska skäl var möjligt att göra det. Vi lade också fram förslagen om alkoholbeskattningen och energibeskattningen vid de tidpunkter då det var möjligt att göra det, eftersom vi menade att det var till fördel för riksdagsarbetet att riksdagen fick förslagen så snart det var möjligt. Men vi redovisade att förslagen skulle läggas fram, och vi angav också i regeringsförklaringen det ungefärliga innehållet i dem. Därför kunde kammaren få en erforderlig helhetsbild.

Sedan var Gunnar Sträng oroad för effekterna på konsumtion, löneförhandlingar och statsfinanser av den nu aktuella skattereformen. Han var så oroad att man närmast kunde få intrycket att han menade, att vi borde ha avstått från en inkomstskattereform och i statskassan kanske kunnat behålla de 2-3 miljarder som oförändrade regler möjligen skulle ha kunnat resultera i. Jag ser det på ett annat sätt. Jag tror att det är bra för samhällsekonomin, bra för löneförhandlingarna, bra för skattemoralen och för arbetsviljan att vi kan göra en ytterligare reform av våra inkomstskatter, ta ytterligare ett steg på den väg där flera steg återstår att ta. Vi kan inte komma fram till balans i den offentliga ekonomin bara genom att slå vakt om alla skatter i oförändrade former.

Huvudlinjen till balans måste emellertid vara den att vi — genom att arbeta och spara — får en lägre tillväxttakt i den offentliga verksamheten. Därför menar jag att det är nödvändigt att nu göra en inkomstskattereform och att människorna, företagen och samhället tjänar på att den görs nu.

Herr talman! Gunnar Sträng drog alltför långtgående slutsatser av mitt yttrande om den prövning av index som eventuellt bör göras. Jag sade i mitt anförande att indexregleringen bör vara kvar i vårt skattesystem. Beträffande den kritik som Erik Wärnberg riktade mot vissa komponenter i indexregleringen sade jag bl.a. att man noga bör pröva vad som skall ingå i index. Vi har indexreglering på flera områden i vårt samhälle, och det finns anledning att se över i vilken utsträckning olika faktorer påverkar index. Jag står fast vid den uppfattningen, men att därav dra slutsatsen att jag skulle vilja ha bort indexregleringen av skatterna är att gå för långt. När Gunnar Sträng sade att höginkomsttagarna får skattelättnader räknade han indexregleringen — det inkomstbortfall som staten får — som en skattesänkning och naturligtvis också marginalskattetaket. Samhället har råkat ini en besvärlig situation, där alltför många räknar på vad de får ut efter skatt. Det har påverkat löneutvecklingen på ett icke önskvärt sätt — höglönerna har drivits upp. Är man nu även från socialdemokratisk sida beredd att justera marginalskatten också för de högsta inkomsttagarna, finns det all anledning för oss att så snart som möjligt försöka stoppa denna utveckling. Om man har för avsikt att verkligen välja den vägen, bör man inte så hårt kritisera marginalskattetaket. I normalkommunen kan det samlade skatteuttaget uppgå till 82-87 26. Har man nu från socialdemokratiskt håll förklarat sig beredd att sänka det uttaget, rör det sig om 2 96 för att marginalskattespärren inte skall ha någon verkan. Skall man vara med på en sänkning av marginalskatterna kan den inte gärna vara mindre än en procentenhet, och då finns det faktiskt inte så stor anledning att, som Gunnar Sträng gjorde, förstora upp marginalskattespärrens effekter.
Herr talman! Även socialdemokratin anser det vara nödvändigt med en skattereform under 1980. Men skillnaden mellan min uppfattning och herr Mundebos uppfattning är den att vi avstår från att dela ut de 4 miljarder som ett envist fasthållande vid indexregleringen av statsskatten innebär. Vi säger nej till index. Det fattas då 1,3 miljarder för att täcka socialdemokratins skattereformsutgifter. Då har vi sagt, att när vi väntar ett budgetförslag om tre veckor, är det lika bra att vi nu preliminärt avstår från att redovisa täckning för det beloppet. Vi har nämligen en bestämd känsla av att när vi får se budgeten in corpore kommer vi att finna att det blir fråga om andra värderingar än 1,3 miljarder. Herr Mundebo lämnar i sitt förslag ifrån sig 4 miljarder år 1980 och dessutom ytterligare 2,8 miljarder för de marginalskattesänkningar som han redovisar, sammanlagt nära 7 miljarder. Finansieringen härav är högst otillfredsställande. Det är en betydligt klenare finansiering av budgeten för framtiden än vad socialdemokratins förslag innebär. Det överraskar mig att centerpartisten Stig Josefson så entusiastiskt sluter upp bakom indexsystemet. Han för en enligt min mening dålig argumentering för vikten av att man inte förändrar de inbördes relationerna mellan rika och fattiga i avseende på skattebelastningen och säger att indexregleringen ger en möjlighet att bibehålla dem för all framtid. Men det finns ingenting som säger att de ursprungliga relationerna i skattehänseende mellan rika och fattiga är så objektivt riktiga att de är värda att föra vidare år efter år för all framtid. Det rimliga är ju att en regering och en ansvarsmedveten riksdag vid varje tillfälle bedömer hur finanspolitik och skattepolitik skall läggas upp och frågar sig vad finanspolitiken kräver av offer från medborgarna via skatterna. Vid det tillfället skall man vara obunden och obetagen att göra den relativa avvägningen och värderingen. Men det är ju det som ni hindrar riksdagen att göra genom detta envisa fasthållande vid indexregleringen av skatteskalan.
Herr talman! Gunnar Sträng använde en formulering för att klargöra skillnaden i skattesyn oss emellan som klargör inflationsskyddets innebörd väl så bra som mycket av en debatt skulle göra. Gunnar Sträng sade att vi avstår från att dela ut 4 miljarder. Jag svarar att vi avstår från att ta 4 miljarder. Jag skall emellertid inte diskutera huruvida siffran 4 miljarder är korrekt — det kan vi ha olika meningar om. Jag avstår alltså från den debatten och redogör i stället för vad ett inflationsskydd egentligen betyder genom att se på de två olika utgångspunkterna. Om vi skulle vilja ta 4 miljarder, dvs. om vi skulle vilja ha in ytterligare 4 miljarder i skatt, då skulle vi klart tala om det för människorna, och då skulle vi också lägga fram ett konkret lagförslag om detta här i riksdagen.
Herr talman! Jag vill till Gunnar Sträng säga att riksdagens rätt att besluta om skatterna är helt oförändad. Frågan är bara varifrån vi skall utgå när vi fastställer skatteskalorna. Skall vi utgå från realvärdet och från det beslut som har gällt tidigare, eller skall vi utgå från ett resultat som inflationen har åstadkommit? Det är den skillnad som föreligger. Riksdagens rätt att besluta har däremot inte beskurits på något sätt.
Herr talman! Herr Mundebo skulle, om han följde mitt inlägg och min replik här, kunna erinra sig att jag sade att jag avstår från att dela ut de här pengarna utan att samtidigt kräva annan kompensation. Det är skillnaden oss emellan. Herr Mundebo fortsätter med kallt blod att vilja försämra statsfinanserna tills han kommer till den punkt i utvecklingen där läget blir omöjligt. Må Gud hjälpa och befria honom från detta! Men sitter han kvar, kommer han dithän med den här politiken att det blir sju resor värre att rätta till en nerkörd och förstörd ekonomi. Vi säger att det i den här inflationsutvecklingen är nödvändigt att göra vissa justeringar av skatteskalan. Vi har gjort det sedan 1974, men vi har därvid ständigt sett till att staten har blivit kompenserad på andra vägar. Vi har kunnat göra detta i kombination med löneförhandlingarna och i diskussion med de fackliga parterna på arbetsmarknaden. Det är den stora skillnaden. Därmed kunde vi driva en rimlig skattepolitik med bibehållna statsfinanser. Herr Mundebo är däremot ute på denna eländiga väg, som gör varje budget sämre och sämre med ständigt ökad upplåning och ständigt större påfrestning på den svenska ekonomin, som bl.a. tar sig uttryck i en ständigt ökad utlandsskuld. Vi vill inte vara med på det, och förr eller senare måste också herr Mundebo inse det orimliga i den här tågordningen. Jag har väl inte så mycket mer att säga till herr Josefson; jag skall, herr talman, bara upprepa mig mycket kortfattat. Det finns inget objektivt och oklanderligt fast besked till oss som säger att den relation mellan fattiga och rika som vi skattemässigt hade före 1978 var höjden av all rättvisa och att den skall bibehållas år efter år.

Det är ju det som herr Josefson glömmer bort när han går upp till försvar för indexregleringen.

Herr talman! Bara ett enda ord till Gunnar Sträng. Skillnaden är att jag inte delar ut 4 miljarder men inte heller tar in ytterligare 4 miljarder genom att låta inflationen höja skatterna, vilket skulle bli följden om vi inte hade ett inflationsskydd. Om vi ser det ur statsbudgetens synpunkt är det lätt att konstatera att ytterligare 4 miljarder skulle göra nytta och ge en bättre balans, Men jag tror att om vi företog en sådan skatteskärpning så skulle vi få problem för samhällsekonomin, problem för företagens ekonomi och problem för människornas ekonomi. Det är av det skälet som vi inte vill hantera inkomstskattesystemet på detta sätt. Gunnar Sträng brukar oroa sig för att ett inflationsskydd dränerar statskassan. Frånvaron av ett inflationsskydd dränerar skattebetalarnas kassa, och det är allvarligt.

Herr talman! När regeringen i rubriken till en proposition använder formuleringen ” "reformering av inkomstskatten, m.m.” ” kan man utgå från att det är fråga om lättnader för höginkomsttagare och om ökade skatteorätt visor. Proposition nr 58 har rubriken ”fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m.”, och vad det handlar om är en fortsättning på den skattepolitik som kännetecknat borgerligt regeringsinnehav. Tommy Franzén har i sitt anförande belyst den orättvisa skatteprofil regeringsförslagen har och redovisat vpk:s alternativ. Jag har för avsikt att ta upp några frågor i skattepolitiken. Fixeringen av skattedebatten till marginalskatteeffekterna och diskussionen om indexregleringen av skatteskalorna har, förutom strävan att gynna de mest bärkraftiga i samhället, också syftat till att dölja de verkliga skatteproblemen. De indirekta skatterna liksom kommunalskatterna utgör en särskilt tung börda för lågoch medelinkomsttagare, för barnfamiljer, för pensionärer och för andra inkomstsvaga grupper i samhället. Men de indirekta skatterna höjs, och kommunerna tvingas till skattehöjningar för att klara den nödvändiga servicen. Regeringens förslag till reformering av inkomstskatten berör inte de verkligt tunga skatterna för vanliga inkomsttagare. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi vid upprepade tillfällen ställt krav på resurser till kommunerna för att de skall kunna fullgöra sina serviceuppgifter utan kraftiga skattehöjningar. Vi har krävt ökade statsbidrag till vissa verksamheter och särskilda insatser för barnomsorg, bekämpande av ungdomsarbetslöshet osv. Vi har också föreslagit en progressiv statskommunal enhetsskatt. Det är en viktig uppgift i skattepolitiken att hålla tillbaka de stigande kommunalskatterna, men detta kan inte ske genom åtstramningsåtgärder och sådana hot om skattetak som Gösta Bohman ofta ger uttryck för. Man har också en obehaglig känsla av att vad som tidigare var en högermarkering i dessa frågor alltmer börjar bli allmän egendom i de borgerliga partierna. Det är tydligen så att den nuvarande kommunministern, som nyligen lämnade ordförandestolen i Kommunförbundet, kommer att tvingas skriva under Gösta Bohmans tvångsåtgärder mot kommunerna. Budgetminister Mundebo har talat i debatten, och vad han sade föranleder mig att fråga: Är det inte hög tid att analysera orsakerna till den kommunala expansionen och besvara frågan om vilka sociala konsekvenser en åtstramning skulle få? De kommunalekonomiska frågorna berörs i ett avseende i propositionen och i skatteutskottets betänkande. Det gäller frågan om det kommunala skatteunderlaget, bl.a. i avseende på vissa skattepliktiga förmåner som f. n. inte inräknas. En ändring som innebär att dessa förmåner inräknas i det kommunala skatteunderlaget ser regeringen endast som en förenkling, och utskottet t.o.m. som en välkommen förenkling. Men det orättvisa i det förhållandet att kommunerna inte får del av skatteinkomsterna från dessa förmåner förbigås. Regeringen talar om att förändringen ”skall bli neutral i fråga om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun”. På sikt befarar regeringen att förändringen skall leda till växande inkomstöverföring till kommunsektorn och aviserar åtgärder för att motverka detta. Till de mera märkliga omständigheterna hör att i den socialdemokratiska motionen kritiseras regeringen för att inte tillräckligt effektiva spärrar reses mot att kommunerna skulle få ökade resurser genom förenklingarna. Regeringen bygger sitt resonemang på kommunalekonomiska utredningens förslag. Det förtjänar att påminnas om att förutom vpk:s kritik mot utredningsmajoritetens ståndpunkter förelåg även en socialdemokratisk reservation. I denna fanns en uppräkning av de viktiga uppgifter kommuner och landsting har att svara för. Man polemiserade mot åtstramningslinjen, som ansågs kunna leda till social nedrustning. Det är därför märkligt att man i den socialdemokratiska motionen nu kritiserar regeringen för att den inte är tillräckligt njugg mot kommunerna. Visst behövs det ett bättre förslag än regeringens, men av andra skäl än de som anförs i motion 129. Vi har från vpk önskat markera att de kommunalekonomiska frågorna och kommunalskatterna måste tas med i varje diskussion om skattepolitiken. För inkomsttagare med upp till omkring 130 000 kr. i inkomst — troligen numera ännu högre upp — tar kommunalskatten mer än den direkta statliga skatten. Kommunalskatten är proportionell och därför mest kännbar för låginkomsttagaren. Tendensen är också att alltmer av den samhälleliga servicen finansieras via kommunalskatterna. Till åtgärder för att underlätta den kommunala verksamheten återkommer vi. ”Folkpensionärernas skattelättnader” är en förpliktande rubrik i regeringspropositionen. Den folkpensionär som söker efter förslag som skulle innebära verkliga lättnader blir nog besviken. Budgetminister Ingemar Mundebo konstaterar ”att frågan om folkpensionärernas ställning i skattehänseenden rymmer flera, delvis svårbemästrade avvägningsproblem”. Det problem som många folkpensionärer stött på, nämligen att även blygsamma sidoinkomster får allvarliga skattekonsekvenser, vågar sig regeringen inte på. De förslag som regeringen framlagt är helt otillfredsställande. Från vpk har vi föreslagit att bestämmelserna utformas så, att ingen beskattningsbar inkomst uppkommer vid en taxerad inkomst, motsvarande folkpension och pensionstillskott plus en sidoinkomst om 1000 kr. Utskottet gömmer sig bakom det förhållandet att en kommitté skall tillsättas med uppgift att utreda frågan om pensionärernas beskattning, och säger sig inte vara berett att vidta några principiella ändringar i reglerna. Jag vet inte när ändringar blir principiella för skatteutskottet, men enligt min mening borde det vara fullt möjligt att genomföra vpk-förslaget utan att avvakta en långdragen utredning. Till bilden hör nämligen att pensionärerna i särskilt hög grad drabbas av den ekonomiska politik och skattepolitik som förts. De får till och med vara med och finansiera marginalskattesänkningarna genom det sätt varpå dessa skall finansieras. Bolagen i Sverige har länge varit föremål för en ömsint behandling i skattehänseende, inte bara under de borgerliga partiernas regeringsinnehav. Men särskilt sedan de borgerliga fick regeringsmakten har bolagen skonats och erhållit lättnader. Från vpk har vi länge hävdat att det nuvarande systemet för företagsbe skattning är felaktigt. Företagen svarar för en allt mindre del av det direkta skatteuttaget i samhället. År 1950 utgjorde skatteinkomsterna från företagen 13,8 20 av de totala skatterna och avgifterna mot endast 2,9 20 1977. Den omfördelning av skattebördorna, som gynnat företagen och kapitalägarna och som har pågått länge, är enligt vår mening oacceptabel. Den direkta beskattningen av bolagens vinster måste skärpas. Bolagsskatten bör göras progressiv och nuvarande avskrivningsregler förändras. Ett system av produktionsskatter bör införas, beräknade i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning, har vpk bl.a. hävdat. Som ett led i en politik som syftar till att bryta den ogynnsamma utveckling, som medfört minskade skattebördor för företag och kapitalägare och ökade skattebördor för vanliga inkomsttagare, har vpk krävt att bolagsskatten höjs med 10 procentenheter till 50 26. Skatteutskottet yrkar avslag på detta krav. Detsamma gäller våra motionskrav om skärpt skatt på förmögenheter, arv och gåvor. Vi har i motionen upprepat vårt krav på höjning av skatten på stora förmögenheter och angett en skala för denna höjning. Vi har ånyo begärt att 80/85-procentsregeln slopas, och vi har begärt att skatten på arv och gåvor höjs med i genomsnitt 50 20. Inga av dessa förslag vinner utskottets gillande. Det var inte heller att vänta. Propositionens huvudsyfte var inte att avskaffa skatteorättvisorna utan att ytterligare förstärka dessa. Klassmotsättningarna ökar i vårt land med den politik som de borgerliga partierna i regeringsställning bedriver. Detta gäller också skattepolitiken. Skattepolitik är klasspolitik. Skattepolitiken skall enligt vår mening tjäna en omfördelning av inkomsterna från dem som har höga inkomster till dem som har mindre inkomster eller inga alls. Skatterna skall finansiera gemensamma nyttigheter som sjukvård, barnomsorg, skolor, kollektivtrafik, social omvårdnad, sysselsättning och samhällelig service i olika former. Skattepolitiken skall vara ett instrument för att uppnå rättvis fördelning av samhällets resurser. Men skattepolitiken har fått en annan inriktning, särskilt med borgerliga partier i regeringsställning. Redan förut rådande orättvisor har ökat. I ännu högre grad har skattepolitiken gynnat dem som har det bäst i samhället till förfång för dem som har det sämre. En genomgripande skattereform är enligt vänsterpartiet kommunisterna nödvändig. Grundlinjen i skattepolitiken måste vara minskade skattebördor för lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna samt ökade skatter på stora förmögenheter, bolagsvinster och spekulationsvinster. Samtidigt måste stat, landsting och kommuner tillförsäkras nödvändiga resurser för en aktiv social reformverksamhet, utbyggd kultursektor, planerad regionalpolitik och en intensiv miljövård. Följande punkter är viktiga i en sådan skattepolitik: Vi måste föra en kamp mot de höga indirekta skatterna, särskilt mervärdeskatten. I första hand måste moms på maten bort. Staten måste överta kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet. En progressiv statskommunal enhetsskatt införs och kostnaderna för den grundläggande servicen täcks inom det samlade skattesystemet. Progressionen i skattesystemet får inte försvagas utan måste tvärtom skärpas, bl.a. genom skärpt beskattning av kapital och kapitalvinster och genom att hela det nuvarande avdragssystemet ändras. Bolagsbeskattningen måste skärpas och göras progressiv och nuvarande avskrivningsregler förändras. Ett system av produktionsskatter bör införas. Skattesystemet bör användas för miljöpolitiska och allmänt regionalpolitiska syften. Skatteflykt och skattefusk måste hårt bekämpas, bl.a. genom en skärpt lagstiftning. Varur stammar f. ö. skatteflykt och skattefusk liksom den kraftigt växande ekonomiska brottsligheten? Att enbart skylla på skattesystemet och dess progressiva inslag är falskt. Att som de borgerliga gör, bara sätta upp marginalskatterna som den stora boven, är alltför ytligt. Den tilltagande ekonomiska brottsligheten och skatteflykten hänger samman med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Från slutet av 1960-talet har kristendenserna i den kapitalistiska ekonomin blivit allt tydligare. Tillfälliga uppgångar, som den vi haft under det senaste året, ändrar på intet sätt den långsiktiga bilden. Under 1970-talet har företagen fått ut mindre profit i förhållande till insatt kapital. Detta har medfört en minskande investeringsbenägenhet i produktionen i Sverige. Det har bidragit till att svenska företag satsar långt mer på att öka sin produktion i andra länder, där profiten väntas bli större. Samtidigt har kapitalets spekulativa användning ökat. När produktionen inte är tillräckligt räntabel söker sig kapitalet till direkt spekulation. När kapitalet söker sig till denna — från samhällsekonomins synpunkt — improduktiva verksamhet, är för vissa kapitalägare den verksamhet som tänjer gränserna för lagstiftningen och även går utanför denna inte avlägsen. Den ekonomiska brottsligheten, valutaskoj, markoch fastighetsspekulation, skattesmiteri osv. blir alltmer vanliga och lukrativa verksamheter för kapitalet. Härifrån kommer sedan spridningseffekter, inte minst beroende på myndigheternas flathet gentemot de stora och det inte ovanliga närgångna paragrafrytteriet mot folk med små inkomster. De svårigheter den kapitalistiska ekonomin varit inne i under hela 1970-talet är inte övervunna. Det handlar inte om kortsiktiga konjunkturproblem. Trots att staten har satsat som aldrig tidigare på att jämna ut konjunkturerna och stimulera det privata näringslivet har kristendenserna i den svenska ekonomin långsiktigt fördjupats. Redan finns tecken på att även den senaste uppgången börjar gå mot sitt slut. Slutsatsen av detta kan bara bli: lappandet med skatter, försöken att minska de lönarbetandes andel av produktionen, försöken att med ökade bidrag och andra stimulanser ta sig ur de djupgående problemen, kan endast skyla de värsta följderna. Man kan inte nöja sig med att peta litet i utanverket, när det enda sättet att åstadkomma en sund samhällsekonomi är att bryta det allt sjukare systemet, som är baserat på vinstbegär och spekulation. Tiden rycker allt närmare när det krävs ett samhällssystem baserat på planering och gemensamt ägande till de av folkets arbete skapade tillgångarna. Mot denna bakgrund framstår den borgerliga regeringspolitiken som ett hinder för framsteg. Den är oerhört reaktionär. Detta gäller inte minst skattepolitiken.

Herr talman! Trots att ledamöterna, som jag förstår, otåligt väntar på höstsessionens avslutning vill jag ta någon minut i anspråk för kommentarer till det här ärendet som rör lagen om finansbolag. Att döma av den debatt som just nu förs om hithörande problem kan man säga att det är en fråga i tiden. Propositionen lades på riksdagens bord redan i våras, och utskottet har hela hösten verkligen ägnat den betydande tid. Företrädare för olika intressen — i hög grad kontroversiella sådana — har uppvaktat utskottet och framfört sina synpunkter. Propositionen innehåller förslag till en lag som omfattar bankägda finansbolag och andra finansbolag om nettovärdet av tillgångarna uppgår till minst 10 milj.kr. Förebild för lagen är lagen om kreditaktiebolag. Finansbolagen ställs således under offentlig tillsyn som kommer att utövas av bankinspektionen. Det betonas i propositionen att lagen inte har kommit till på grund av misshälligheter eller brister beträffande finansbolagens verksamhet hittills. Det avses heller inte att lagen skall bli en detaljreglering som försvårar eller hämmar utvecklingen av verksamheten. Men finansbolagen har ju växt mycket kraftigt under den senaste tiden, och det har funnits anledning att införa dessa bolag under i princip samma lagstiftning som bankerna. Anledningen till att finansbolagen har växt så kraftigt är dels att det finns ett behov av nya kreditformer, dels att kreditmarknaden har haft gott om pengar — likvida medel har i stor utsträckning gått från näringslivet till finansbolagen och därifrån i betydande grad till konsumtionskrediter. Enligt min mening är det inte bra om finansbolagen växer alltför fort på bekostnad av bankernas ordinarie utlåningsverksamhet. För egen del vill jag fästa uppmärksamheten på att det är oroande, om det är sådan brist på investeringsvilja i näringslivet eller sådan brist på lönsamma objekt att pengarna går från näringslivet och på olika vägar till den grå marknaden. Det är angeläget att så snart som möjligt åstadkomma en ökad lönsamhet inom näringslivet och att man där kan hitta projekt som är intressanta att placera de likvida medlen i eller att dra till sig riskkapital från hushållen. Av stort intresse i sammanhanget är att denna lag har ansetts vara en förutsättning för att man skall kunna inordna finansföretagens verksamhet under lagen om kreditpolitiska medel och för att man således på samma sätt som sker i fråga om bankerna skall kunna reglera finansbolagens kreditverksamhet. En betydande del av finansbolagens krediter går som sagts till konsumtionskrediter. Av finansbolagens ca 12 miljarder i utestående krediter är åtminstone en fjärdedel rena konsumtionskrediter, varav två tredjedelar är att hänföra till kontokortsverksamheten. Det är enligt min mening rimligt att konsumtionskrediter i kreditregleringshänseende behandlas på samma sätt som krediter från bankerna. Vi hade i går en debatt om kontokortsföretagen. Då underströks från flera håll angelägenheten av att vi har möjlighet att se till att krediterna inte går till konsumtion, medan bankerna stramar åt privata krediter och industrin har brist på medel till investeringar. Den större delen av finansbolagens verksamhet går dock till den mindre och medelstora företagsamheten. Det har uppgivits att 90 20 av finansbolagens kunder är mindre och medelstora företag och att två tredjedelar av medlen går till denna sektor. Finansbolagen har genom innovationer i vad gäller låneformer och genom nya system, factoring, leasing etc., kunnat dra till sig en betydande del av lånemarknaden. Och de har uppenbarligen gjort en stor insats för att främja utvecklingen av de mindre och medelstora företagen. Enligt min mening måste vi, när vi nu skall diskutera lagen om kreditpolitiska medel, noga överväga huruvida den del som går till de mindre och medelstora företagens finansiering verkligen skall skäras över en kam och gå in under en lagstiftning om kreditpolitiska medel. Jag tror att den del av likviditeten som går till dessa företag inte åstadkommer sådana störningar på kapitalmarknaden att det erfordras en lagstiftning. Det är min personliga syn på denna fråga, och jag vill betona att finansbolagens utlåning till småföretagssektorn kan vara en nödvändig ventil i en tid av hårda kapitalrestriktioner. Det har varit mycken diskussion om reglerna för bl.a. produktutveckling. Man har varit rädd för att bankägda finansbolag skulle avvika alltför mycket från bankernas egen verksamhet när det gäller att utnyttja de nya formerna, leasing etc. På denna punkt har vi haft många diskussioner, och utskottet har kommit fram till som jag anser en väl avvägd skrivning. Utskottet medger att det här måste göras avsteg från banklagstiftningen — vilket redan har gjorts i praxis. Det måste vara avsteg som inte missgynnar de bankägda finansbolagen i deras konkurrens med andra finansbolag och som möjliggör en fortsatt service till gagn för de mindre och medelstora företagen. Vi har också haft problem som har gällt avgränsningen. Var skulle gränsen dras för dessa bolag? Där har man i utskottet enats om att förorda en snävare avgränsning än vad som föreslogs i propositionen. Bakgrunden till att fler finansbolag har tagits in under finansbolagslagen är strävan efter konkurrenslikställighet — olika finansbolag skall behandlas på samma sätt. Ett annat problem har varit den fortsatta tillsynen av denna lag, eftersom ändringar i avtalsvillkorslagen och i konsumentkreditlagen har varit på tal. Här har det förelegat motioner i vilka det har betonats att det är angeläget att inte två myndigheter har tillsyn i samma ärende. Vi har från utskottet försökt att komma med förslag, men detta har inte lyckats. Regeringen får därför ta upp denna fråga. Lagen skall träda i kraft den 1 juli nästa år. Det bör därför finnas möjlighet att på ett mera ingående sätt än vad utskottet har haft möjlighet till penetrera frågan om fördelningen av tillsynen mellan bankinspektionen och konsumentverket. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.